Fru talman! Tack för svaret! Menar Kjell-Erik Karlsson med det att vi ska vänta och se vilka åtgärder EU är intresserat av att ställa upp på? Har Sverige inte självt något ansvar för att se till att anpassa t.ex. de fiskekvoter som finns till de biologiska förutsättningarna? I det här fallet borde det kanske snarast innebära att man införde ett fiskestopp för torsk i
Fru talman! Nej, jag menar inte att vi bara ska sitta passivt och vänta på EU:s åtgärder och det vi kan genomföra där. Det är i stället fråga om att arbeta på två olika vägar, och då gäller det att vi själva vidtar åtgärder. Det finns ingenting som säger att vi måste ta upp de kvoter som vi har, utan det går faktiskt att spara kvoter. Det gäller också att vi ser till att de kvoter som vi har verkligen sköts. Det är inte alltid så, utan en del kallas konsumtionsfisk och en del kallas foderfisk och det handlar om hur man blandar ihop detta. En åtgärd som man måste skärpa är bl.a. en bättre kontrollverksamhet av det som vi landar.

Fru talman! Jag ska börja med att referera vad Carl Larsson säger i en av sina böcker: Anders Zorn frågade mig en gång om jag visste något vackrare än en svensk blommande sommaräng. Jag grubblar ännu på svaret. I debatten om de svenska miljömålen har vi talat en hel del om biologisk mångfald. Det är viktigt att fundera över varför vi bryr oss om miljöpolitik. Naturligtvis är det för att vi människor i den här generationen ska kunna lämna över till kommande generationer samma möjligheter som vi har haft, eller förhoppningsvis bättre möjligheter, till en långsiktigt god livsmiljö. Det handlar också om andra arter på jorden som vi samexisterar med. Det brukar sammantaget kallas för den biologiska mångfalden. Jag skulle varmt vilja rekommendera en bok till läsning, Rödlistade arter i Sverige 2000. Den talar om hur det står till med den biologiska mångfalden i landet. Den är mycket informativ. För oss som håller på med miljöpolitik skulle jag vilja hävda att den närmast är en bibel som man bör ha läst ordentligt för att kunna veta vad den biologiska mångfalden egentligen handlar om. Här kan man läsa att antalet rödlistade arter inte minskar som vi kunde hoppas utan snarare ökar. 4 120 arter är rödlistade. Av dem klassas 1 953 som hotade. Egentligen är siffran större. Många arter hamnar i dag i hotkategorin "kunskapsbrist", och man kan inte klassa dem. Det är viktigt att vi för en miljöpolitik som gör att vi har en chans att bibehålla den biologiska mångfald vi har i dag. Från Miljöpartiets sida har vi alltid hävdat att vi måste ha ett speciellt mål för biologisk mångfald för miljömålen. Annars riskerar den levande mångfalden att i många fall hamna mittemellan. Vi är glada att vi nu i den proposition som läggs på riksdagens bord också har fått in att vi så småningom kommer att få ett 16:e nytt miljökvalitetsmål. När jag under riksdagsåret 1997/98 skrev motion om propositionen om 145 svenska miljömål tog jag upp den frågan. Jag ville redan då att vi skulle ha ett sådant mål. Då avslogs det med motiveringen att en utredning skulle tillsättas. Den utredningen har resulterat i den proposition som vi nu behandlar. Redan i den motionen skrev jag exakt hur målet kunde tänkas se ut, nämligen att den biologiska mångfalden ska vara på samma nivå som på 1940 talet. Vi vet att vi har tappat mycket biologisk mångfald det senaste halva århundradet. Är man intresserad kan man redan i sin egen livstid se förändringarna. Det går faktiskt att se förändringarna år från år. De är negativa, och det känns inte alls roligt att upptäcka att alltfler arter försvinner. Från Miljöpartiets sida är vi mycket glada att nu få ett rejält skydd av skog. Många av dessa arter finns i skogen. Vi måste upp på de nivåer som finns i budgeten för att kunna ge ett skydd som gör att vi inte bara kan spara det som just nu är akut hotat utan också skapa biotoper för framtiden. Tittar vi på miljöbudgeten kan vi se att från 1999 till år 2004 kommer miljöbudgeten att ha blivit tre gånger större. Det är ett bra sätt att summera Miljöpartiets betydelse i budgetsammanhang. Vi är mycket glada att stora satsningar görs bl.a. på skog. Här har vi ett problem att många länsstyrelser inte riktigt följer upp de stora satsningar vi gör. Naturskyddsföreningarna har sett över detta och kan visa att somliga länsstyrelser t.o.m. är sämre på att avsätta skog nu än vad de var innan satsningarna kom till, vilket naturligtvis är oerhört sorgligt. Det finns också många arter i havet som är hotade. Här finns det många arter som just hamnar inom kategorin kunskapsbrist. Det är mycket lättare att se vad vi har på land än vad vi har i havet. De program som har varit den senaste veckan och som visar vad som sker med fisken i havet visar med all önskvärd tydlighet att vi här har ekologiska störningar som är mycket stora. Det krävs många åtgärder för att komma till rätta med det. Man räknar med att drygt 200 arter i havet är hotade, och de finns också på hotlistan. Men det är inte bara avsättning av mark som måste till. Vi måste också ta hand om gamla miljösynder. Jag blir lite förskräckt när jag hör Eskil Erlandsson stå här och ondgöra sig över att vi inte satsar tillräckligt. Sent ska syndaren vakna, kan man säga. Det är förmätet, förljuget eller möjligen okunnigt. Tittar vi på de siffror som nu presenteras i budgeten satsar man för år 2004 nästan 600 miljoner, för år 2003 drygt 450 miljoner, för år 2002 en bit över 400 miljoner, för år 2001 ungefär 150 miljoner och för år 2000 ungefär 65 miljoner. Jag fortsätter. År 1999 satsade man 40 miljoner. År 1998 - det år som Centern och Socialdemokraterna samarbetade - satsade man 0 kr. Man satsade inte en krona. Då var det kris på Naturvårdsverket, kan jag säga. Då låg inventeringen av de 22 000 områdena och väntade på aktion, men man skar ned anslaget till noll. Det fanns en tjänsteman kvar på Naturvårdsverket när Miljöpartiet kom in i samarbetet och såg till att börja förstärka detta anslag, eller återskapa det, så att vi kunde börja ta hand om de områden som är miljöskadade och där det hela tiden läcker ut gifter. Det är precis som Maria Wetterstrand har sagt tidigare. Vi har diskuterat mycket med myndigheterna om vad som är möjligt att göra och vilka pengar man kan använda. Det är nämligen så att det tar ett tag innan man får till stånd de åtgärder som behöver göras. Samtidigt vet man att projekten nästan alltid blir mycket dyrare än man hade tänkt. Den här nivån, att ligga på nästan 600 miljoner år 2004, är riktig. Dessutom kommer de skärpta krav som kommit i och med miljöbalken också att göra att många privata företag och verksamheter kommer att tvingas sanera och ta hand om det som de har lämnat efter sig. Det finns ett område där det blir mycket svårt att kräva att förorenarna ska betala. Det gäller jordbruket och de bekämpningsmedel som spritts. Det är bara att konstatera att när det gäller den biologiska mångfalden och jordbruket har biocider till uppgift att döda liv. De ska döda arter och döda biologisk mångfald. Det gör de också. Tyvärr kan vi se att antal hektardoser i jordbruket ökar. År 1991 var det 1,7 doser per hektar, och år 1999 var det 2,6 doser. Man kan också se att den totala mängden ökar. År 1999 såldes 1 698 ton bekämpningsmedel enligt Kemikalieinspektionens statistik. Det är en ökning med ungefär 100 ton jämfört med genomsnittet för åren 1991-1995. Här går vi åt fel håll. Lantbruket måste tänka om och sluta att vara giftspridare. Vi har också medel som man inte tänker på som kemiska såsom maskmedel, som tar död på en förfärlig massa insekter. Just den typen av djur som lever på dynga är i dag mycket hotade. Maskmedlet är lika effektivt mot de djuren som det är mot maskarna i mag och tarmkanalen hos nötkreatur, häst eller vad det nu är. Vanliga arter som lärka, tofsvipa, buskskvätta, törnsångare och törnskata minskar i landskapet. Det måste vi komma till rätta med. Problemet är nämligen att de här gifterna sprider sig i naturen. Svenska Vatten och Avloppsverksföreningen har gjort en undersökning, och fram till i juni 2001 hade 84 vattenverk visat provsvar där vattentäkter, grundvatten och sjöar var förorenade av giftiga bekämpningsmedel. Hur ska man kunna veta vem som har spritt gifterna i dessa fall? Hur ska vi där kunna utkräva ett ansvar? Det här kommer att bli en svår fråga att knäcka inte bara för staten utan också för bönder. De måste naturligtvis också vara med och betala det de har ställt till med. De har använt bekämpningsmedel, de bryts inte ned, de finns i naturen och de tar död på biologisk mångfald. Så enkelt är det. Tyvärr kommer problemen att förvärras i och med att EU just nu ser över substanser för godkännande. I EU finns 800 substanser som är godkända som bekämpningsmedel mot 100 i Sverige. Risken är uppenbar att vi kommer att få 700 nya substanser. Många av dem har varit förbjudna här sedan lång tid tillbaka. I Danmark inser man att man måste göra någonting. Där är skatten på bekämpningsmedel tio gånger högre än i Sverige. Man inser att det inte är roligt att ha bekämpningsmedel i vatten. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi i Miljöpartiet menar att vi måste knyta ihop jordbrukspolitiken, kemikaliepolitiken och det vi säger om biologisk mångfald och skapa en avvecklingsplan för bekämpningsmedel. Jag vill yrka bifall till den reservation som vi har i betänkandet och i övrigt bifall till regeringens förslag.
Fru talman! Gudrun Lindvall säger sig vara stolt över de ökade ambitioner som Miljöpartiet tycks ha uppnått när det gäller avsättningen av skogsmark. Det kostar ju pengar. Gudrun Lindvall borde inte vara lika stolt över att man inte ens har uppnått vad utredningen sade beträffande möjligheter att återställa förorenad mark. Det har ni inte uppnått. Rimligen borde man ha kunnat använda en del av den peng som nu är avsatt för att öka ambitionen när det gäller avsättningen av skogsmark till att öka ambitionen att återställa förorenad mark. Vad beträffar påhoppet på mig och mitt parti kring budgeten 1998 kan jag bara konstatera att det var den tiden och de förhållandena. Då hade vi andra projekt i gång som kostade mycket pengar, t.ex. att hjälpa våra bröder och systrar på andra sidan Östersjön att minska föroreningarna i det hav som vi har gemensamt. Då avsattes det en miljard kronor, den s.k. Östersjömiljarden, så att vi minimerade miljöskadorna i vårt gemensamma hav, Östersjön.
Fru talman! För det första var det en miljard som avsattes under flera år. Det var inte en miljard på ett år. För det andra har de pengarna legat kvar under den tid vi har samarbetat under den här mandatperioden. Det är ingenting som vi på något vis har skurit bort. Det har hänt mycket när det gäller saneringen. T.ex. har många gamla bensinstationer sanerats därför att man har slutit ett avtal med oljebolagen. Det är flera hundra som har sanerats. Det har också kommit i gång en del saneringar på grund av att lagen nu har blivit tydlig. Den säger att föroreningar utförda efter 1967 ska saneras av den som utfört dem. Där börjar det finnas rättsliga processer som har gjort att man har börjat komma i gång. Sedan finns det ett antal projekt som har legat kvar under ett antal år, t.ex. ett i min grannkommun Nykvarn. Det har blivit färdigt under de senaste åren. Det tar ett tag att komma i gång med de här projekten. Det är därför det var så sorgligt att det blev ett glapp under den tid då Socialdemokraterna och Centern gjorde budgeten. Då hände ingenting. Det tar två tre år innan man börjar komma till skott med projekten. Tiden innan man vet exakt hur man ska göra är ganska lång. Det vet jag av erfarenhet. Förr tillhörde Turingen Södertälje kommun. Där jobbade vi länge för att ta fram en metod för att kunna sanera. Man ska inte tro att det här är projekt som kan drivas från ett år till ett annat. Det är också därför som vi trappar upp pengarna på det sätt som vi gör. Först måste vi under en period se vilka projekt vi kan genomföra, hur det ska göras och av vem vi ska upphandla. Så småningom kan man börja genomföra projekten. Det här innebär att pengarna säkert kommer att användas olika över åren. Jag trodde att Eskil Erlandsson hade den här kunskapen, men så är det uppenbarligen inte.
Fru talman! I Sverige utreder vi. I utredningar brukar ibland parlamentariker vara med för att tala sig samman. I utredningar brukar man anlita experter av olika slag. Man samråder med organisationer som företräder grupper av människor. Så har skett i det här fallet. Utredningen kom fram till att det var möjligt att återställa fler markområden bland alla de 22 000 som är förorenade i Sverige. Sedan remissbehandlas en utredning. Remissinstanserna sade att det var möjligt att uppnå ett bättre resultat, eller i alla fall det resultat som utredningen föreslagit. Men däremot tyckte inte remissinstanserna och utredarna att det var möjligt och försvarbart att avsätta 900 000 hektar mark. Men det gör ni, Gudrun Lindvall. Ni går emot folkviljan på ett sätt som jag icke kan acceptera. Om vi har utredningar och om vi samråder med varandra för att komma sams, tycker jag inte att ni i ett mörkt och slutet rum ska göra upp om någonting annat än det som vi kommit överens om.
Fru talman! Det är Naturvårdsverket som har gjort underlaget för hur många områden som fanns. Det kom innan ni började samarbeta med regeringen. Det kom i mitten på 90-talet. Det är alltså en utredning från Naturvårdsverket. Det Eskil Erlandsson pratar om är den diskussion som man hade runt den utredningen i Miljömålskommittén. Man ska inte tro att alla dessa områden ska bekostas av staten. Det vore befängt att tro att polluter pays principle aldrig ska gälla. Därför måste man jobba på två fronter. I de fall där det är förorenaren som ska betala måste man se till att det kommer i gång snabbt, framför allt om det är en enkel sanering. Det gör vi också. Det gör man i kommuner, med bensinbolag och många andra. Men sedan finns det ett antal stora, mycket svåra projekt där föroreningarna är äldre än från mitten av 60-talet. Där försöker man hitta en förlikning med det företag som har varit inblandat för att hitta en delfinansiering. De projekten kräver ofta mycket för att man ska komma i gång med saneringen. Vi har alltså skrivit i miljömålen att 100 sådana ska vara påbörjade till 2005 och minst 50 ska vara färdigåtgärdade. Det är en bra och, men de erfarenheter jag har av detta, tuff målsättning. När det gäller skogen är det intressant att höra Centerpartiet. När vi går från ord till handling blir det stopp. Nu är det tid för handling, Eskil Erlandsson. Då väljer man sida. I det här fallet väljer uppenbarligen Centern sida och säger att vi inte ska avsätta skog. Det är beklämmande. Det finns en del länsstyrelser som har varit väldigt duktiga på att avsätta skog. Bäst betyg från Naturskyddsföreningen får Stockholm och Västmanland. Sämst får Värmland. Många skogslän har egentligen ingen jämförbar statistik, så man vet inte om det har blivit sämre eller bättre. Men låt oss konstatera att här finns mycket att göra och här finns möjligheter att spara biologisk mångfald för framtida generationer.

Fru talman! Det här betänkandet har tagit upp många viktiga frågor som rör miljö och strategier för att nå olika miljömål. Jag tycker att debatten har varit mycket intressant med många grundläggande men även visionära ställningstaganden på miljöområdet. Jag tänkte bara ta upp en viktig del av detta. Det jag saknar i betänkandet och till stor del också i debatten gäller de människor runtom i landet som ska vara med i det här arbetet framgent. Diskussioner kring miljöfrågor blir ofta tekniska. Det blir siffror, procentsatser och åsikter om hur myndigheter ska agera. Men om några mål ska kunna nås, oavsett skiljelinjer mellan partier om hektar eller procentsatser, måste den enskilde individen ute i landet kunna vara delaktig i processen. Det går inte att ha ett myndighetsperspektiv där man glömmer att det är människor som genom arbete på marker, på gårdar och skogar runtom i landet har skapat många av de miljöer som vi i dag vill bevara. Jag tycker att arbetet hittills med t.ex. biotopskydd av skogsområden eller olika reservatsbildningar alltför ofta har präglats av ett sådant myndighetsperspektiv, där den enskilde har kopplats in eller informerats först när beslutet är taget, dvs. i ett skede när man inte kan påverka utan enbart konstatera vad som är beslutat och ska gälla. Det borde vara helt naturligt, vilket det inte har varit, att den enskilde markägaren i det här fallet och andra som kan tillföra kunskap eller har intresse i frågorna lokalt ska kunna vara med från början. För mig handlar det om en äganderättsprincip, men även om att man kan missa kunskap, och allt detta mynnar ut i att den enskilde känner sig maktlös, vilket kan skapa konflikter och ett motsatsförhållande som jag vet i många fall kan undvikas. Dessa konflikter har vi sett exempel på runtom i Sverige de senaste åren. Det kanske av många anses som en självklarhet att det ska fungera på ett smidigt sätt, men så är tyvärr alltför ofta inte fallet. Det hela bottnar, tror jag, i den politiska inställningen och majoritetens syn på den enskilde, men även i ett synsätt från vissa myndigheter att den enskilde är till för myndigheterna och inte tvärtom. Vad gäller ersättning för intrång och inlösen av skogsmark är det för mig naturligt att ersättning ska ges fullt ut, men man bör mer se på och använda sig av möjligheten att i stället för att avsätta skogsmark stimulera skogsägarna att arbeta med kombinerade mål och förstärkt naturhänsyn. Köp av bevarandetjänster skulle möjliggöra att skogsmarken nyttjades av brukaren samtidigt som värdefulla miljöer och värden kan skyddas. Det är ju ofta genom enskilda skogsägare och deras skötsel av markerna som vi har fått de miljöer och kulturer som är extra värda att bevara. Om man mer använder detta sätt framgent ges fler möjlighet att kombinera brukande och boende, vilket är viktigt och kanske avgörande för att bygder ska kunna överleva och fortleva. De som bor kvar på landet måste ges bästa möjlighet till utkomst och kunna bevara de värden som ofta är orsaken till att man vill bo och leva i dessa bygder. Ofta gäller det värden som jakt eller fiske som skulle kunna finnas kvar hos ägaren om man mer använde de former av kontrakt eller avtal som jag förespråkar. Det viktiga måste vara att nå kvalitet i de områden man vill bevara och verkligen välja ut de områden som är viktigast och mest bevarandevärda. Om man som nu alltför ofta sker ser på kvantitet i stället för kvalitet kommer detta inte att gynna de mål som man vill nå, utan det kommer tyvärr att lägga en död hand på vissa områden och en del fastigheter. Det kan inte vara riktigt om man vill bevara värdefulla områden och samtidigt ge möjlighet för dem som brukar gårdarna och fastigheterna att leva vidare i bygden. Jag vill med detta inlägg betona vikten av att ha de enskilda brukarna med i arbetet och inte skapa de konflikter som vi ser i dag på många ställen. Denna syn på miljöarbetet saknar jag i det här ärendet, men jag hoppas att vi framgent får se ett miljöarbete och en miljöpolitik som har en mer positiv och öppen inställning till dem som ska bevara de värden som finns i dag, men även är de som skapar de värden som kommande generationer förmodligen kommer att vilja bevara.

Fru talman! De politiska målen att främja alternativa energikällor kan inte få prioriteras framför medborgarnas hälsa, välbefinnande och möjligheter att påverka beslutsfattandet. I motion MJ41 lyfter Kent Olsson och jag fram medborgarperspektivet när det gäller vindkraftsindustrier under miljömålsmålet God bebyggelsemiljö. Vi kräver att mänsklig hänsyn tas vid vindkraftsetableringar. Många exempel finns både i Sverige och Danmark på att flera negativa effekter uppkommit av redan utbyggd vindkraft. Människors trivsel, välbefinnande och hälsa försämras bl.a. av buller, och därtill kommer också sjunkande fastighetsvärden och minskad turism. Kulturlandskapet och de fria horisonterna påverkas starkt och miljö och naturkonsekvenserna är dåligt utredda. Jag anser att regeringen borde lyssna ordentligt till sin egen myndighet, Energimyndigheten, som skriver om regeringens planeringsmål för vindkraft: De erfarenheter som kan dras från utbyggnad av vindkraftverk i Sverige, Danmark och internationellt i övrigt pekar entydigt på behov av en väl planerad utbyggnad. De allt större verk som uppförs får allt större lokal och regional påverkan på landskapet, varför lokalisering och utformning av vindkraftsanläggningar behöver studeras noggrant. Jag drar därav slutsatsen att regeringen inte kan låta de politiska målen att främja alternativa energikällor gå före den miljöfråga i vid bemärkelse som medborgarnas hälsa och välbefinnande och möjlighet att påverka utgör. Jag anser därför att målkonflikter, medborgarhänsyn, samhällsplanering och prioriteringar mellan olika mål och intressen på ett tydligt sätt måste vägas in i arbetet att nå miljömålen. Om detta inte görs riskerar miljömålen att bli tomma ord samtidigt som de riskerar att förhindra nödvändiga förbättringar och omstruktureringar. Buller från olika källor är ett gissel i dagens samhälle. I detta sammanhang är det viktigt att inte öka antalet människor som utsätts för buller av annan karaktär, exempelvis ihållande buller från vindkraft. I tysta miljöer, utanför tätorter, i skärgårdar och på övriga platser där fortfarande tystnad är en tillgång anser jag att nya bullerkällor inte får skapas. Skärgårdarna runtom i Sverige är enligt min uppfattning kulturhistoriskt värdefull miljö. De har vuxit fram under lång tid med den typiskt samlade bebyggelsen, låga byggnader i vindskyddade lägen. Att kombinera den miljön med stora vindkraftsindustrietableringar är inte att förbättra skyddet för skärgårdsmiljöer. Då det gäller gränsvärdesnorm för buller från vindkraft bör en ny bullernorm arbetas fram. I ett sådant arbete är det viktigt att ta till vara kunskapen från de människor som redan nu utsätts för bullerstörningar från vindkraftsindustrin. Att tillämpa industribullernorm i de relativt ostörda miljöer där vindkraftverk i dag uppförs är olämpligt ur miljö och hälsosynpunkt. Särskilt bör infraljuds och de subliminala effekterna utredas. Respektavstånd måste införas för att skydda människor från buller och skuggflimmer. Tyskland och den visuella nedsmutsningen följaktligen varit stor, har turismen minskat. Därför är det viktigt att ta hänsyn till detta när industrietableringar av vindkraft förs på tal exempelvis i Bohuslän, Skåne, på ostkusten eller i fjällområdena där turismen är en viktig del av välfärd och ekonomi. Jag menar att införandet av tydliga och skärpta regler för placering av vindkraftverk är en mycket angelägen åtgärd för att slå vakt om redan bebyggd miljö. Miljömålet En god bebyggd miljö blir trovärdigt och uppfylls först då vederbörlig hänsyn tas till människornas välfärd och möjlighet att påverka, blir min slutkläm. Samtidigt vill jag säga att jag är mycket glad över den moderata reservationen 62 i betänkandet som ställer sig bakom motionen om att vindkraftsutbyggnad måste ta mänsklig hänsyn. Jag hade naturligtvis varit ännu gladare om hela utskottet för regeringen fört fram angelägenheten av detta och enigt ställt sig bakom motionen.

Fru talman! Miljöutskottets betänkande nr 3 behandlar propositionen om de femton svenska miljömålen. Ett av dessa avsnitt berör delmålet God bebyggd miljö, och jag vill här redogöra för Kristdemokraternas förhållningssätt till detta viktiga delmål. Förvaltarskapstanken är för Kristdemokraterna ledstjärnan för miljöpolitiken och miljöarbetet. Med den enskilda människans ansvar för sitt liv, sina resurser, beslut och handlingar följer ett förvaltarskap så att kommande generationer också får del av dem. Samhällsplaneringen är navet i utvecklingen av samhället och kommer i framtiden att spela en allt större roll, inte minst när det gäller avfolkningsbygderna. Samhällsplanering har i många stycken förknippats med växande samhällen, men är väl så viktigt i bygder med en för stor infrastruktur och tomma lägenheter. För att hela Sverige ska leva är det viktigt att även planera väl i de bygder som lever med en krympande befolkning. Den centrala beståndsdelen i god samhällsplanering är helhetsperspektivet. Ett antal remissinstanser, bl.a. Kommunförbundet, dåvarande Byggforskningsrådet och Boverket, har uttryckt kritik mot att samhällsplaneringen lyfts fram som styrmedel utan att behandla hållbar utveckling, dvs. såväl ekonomiska och sociala aspekter som ekologisk hållbarhet. Dessa remissinstanser efterlyser dessutom en diskussion om målkonflikter, prioriteringar och avvägningar såväl mellan miljömålen som mot andra samhällsmål och mellan sektorerna. Inför det vidare arbetet med att undanröja de stora miljöproblemen inom en generation vill därför Kristdemokraterna betona det ansvar samhällsplaneringen har att se till helheten, vilket innebär ekologisk, ekonomisk, kulturell och social hållbarhet. Kristdemokraterna vill vidare markera att inventeringen av tysta zoner utgör en mycket viktig del av arbetet med hållbar utveckling. Denna fråga har också lyfts fram i betänkandet av bl.a. Statens institut för kommunikationsanalys, dåvarande Byggforskningsrådet och Vägverket. I propositionen medger regeringen att en kartläggning av bullerfria områden bör startas. Kristdemokraterna efterlyser att ett tydligt uppdrag ges till ansvarig myndighet att inleda detta arbete. Fru talman! Propositionen påtalar bullerproblem vid trafikstörningar och att antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar i sin bostad ska minska med 5 % till 2010 jämfört med 1998. Kristdemokraterna anser att det är viktigt att arbetet med att minska trafikbullerstörningar fortsätter. Ett annat bullerproblem som borde uppmärksammas i propositionen är arrangemang med hög ljudnivå som sker både utomhus och inomhus. Detta påverkar i hög grad den boendes miljö och kan orsaka tinnitus. Särskilt drabbar detta ungdomar. En högsta ljudnivå för arrangemang bör tas fram. Kristdemokraterna vill samtidigt påpeka att det är viktigt med stadens gröna rum och att hänsyn tas till dem när man förtätar staden. Samtidigt är det svårt att förtäta staden utan att andelen hårdgjord yta ökas, så vi ställer oss tveksamma till detta delmål. Kristdemokraterna vill särskilt betona och instämma i propositionens delmål när det gäller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Senast år 2010 ska kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vara identifierad och ett program finnas för skydd för dessa värden. Samtidigt ska minst 25 % av den värdefulla bebyggelsen vara långsiktigt skyddad. Kristdemokraterna anser vidare att innemiljön också skulle ha uppmärksammats under detta delmål. Särskilt bör innemiljön uppmärksammas i offentliga miljöer som skolor och gruppboenden, men också i bostäder. Innemiljön har stor betydelse för vårt välmående eftersom vi tillbringar större delen av tiden inomhus. Undermålig ventilation, obeprövade byggoch inredningsmaterial liksom fukt och mögelskador bidrar till att människor upplever besvär. Den stora ökningen av allergier och annan överkänslighet beror till stor del på dålig inomhusluft, fukt och mögel. Därför behövs det en återkommande kontroll av fukt, mögel, radon, ventilation m.m. För att komma till rätta med problemen i inomhusmiljön borde hälsodeklarerade bostäder finnas. Det behövs också system för miljö och hälsovärdering av byggmaterial och byggnader som underlag vid beskrivning av byggobjekts konsekvenser för en ekologisk hållbarhet.

Fru talman! Vi behandlar i dag svenska miljömål, delmål och åtgärdsstrategier. Det är viktiga mål och delmål som vi sätter upp, och det är också viktigt att vi ständigt påminns om att jordens resurser inte är oändliga om vi slösar med dem. Fru talman! Jag tänker i mitt anförande beröra motion MJ40, och den berör för oss motionärer främst avsnittet God bebyggd miljö och handlar om vilka materialval vi gör i byggandet och boendet. Utskottet har valt att lägga vår motion under avsnittet Strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö, och det känns väl både rätt och fel i och för sig. Jag skulle vilja ta ett litet exempel på hur viktigt det är med vilka materialval vi gör och hur de spelar roll inför framtiden. Många av oss riksdagsledamöter är ofta ute på kurser, konferenser och seminarier. Då är det ganska vanligt att vi får en liten plastlapp eller dekal där våra namn och ofta titel på något sätt står, och den är ofta i plast. För några veckor sedan hade Miljöbalkskommittén ett seminarium, och det var ju likadant när vi var där, vi skulle ha en papperslapp på oss så man visste vem som var vem. Men till skillnad från en liten lapp i plast hade man där i stället en liten klädnypa, och naturligtvis är den i trä. Det är lite det här det handlar om: Det gäller vilka val vi gör och vilka material vi använder, och det är det som spelar roll för miljön. Allt som står under avsnittet God bebyggd miljö är bra, men vi motionärer menar att om vi menar allvar med en god bebyggd miljö måste fokus sättas på materialanvändandet i såväl nybyggnation som i renoveringarna av våra byggnader, och vi motionärer anser att det saknas i det här betänkandet. I betänkandet tar man upp kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, energianvändande i bebyggelse, fysisk planering osv. men ingenstans kan man läsa någonting om materialval. När jag talar om materialval avser jag skogsråvaran trä, och eftersom det är en oändlig resurs som även konsumerar koldioxid känns det lite märkligt och lite fel med avslag på motionen. Utskottet instämmer i regeringens övervägande om vikten av en hushållning med naturresurserna som på ett sätt möjliggör ett långsiktigt brukande av resurser men också förnyelse och återanvändning av dem, men samtidigt yrkar man avslag på en motion om ökat träanvändande. Man hänvisar till näringsutskottets betänkande om att man bör främja ett ökat träanvändande i byggandet. Man hänvisar också till att man i den regionalpolitiska propositionen lyfter fram ett nationellt program för att främja en hållbar tillväxt när det gäller träanvändande. Man pekar också på att bostadsutskottet framhåller att träets betydelse spelar roll i ett kretsloppsperspektiv. Alla de här tre sakerna är bra, men när ska vi gå från ord till handling? I dag handlar det mycket om att vi ska bevara och lite om vad som är förnybart i god bebyggd miljö. Näringsutskottet och den regionalpolitiska propositionen handlar mycket mer om sysselsättning utifrån träanvändandet, men just när det gäller miljö och jordbruksutskottet handlar det ju om miljö och hållbar utveckling. På den socialdemokratiska partikongressen som ägde rum i Västerås för lite mer än en vecka sedan lade man fast i våra politiska riktlinjer att byggmaterialet ska vara miljövänligt och förnybart. I och med det känner jag trots allt en viss förhoppning att vi ska kunna få ett mål om ökat träanvändande. Fru talman! Jag vill med detta säga att det spelar roll för miljön vilka val vi gör. Det spelar roll vilket material vi använder i vårt byggande och i vårt boende. Vi måste gå från ord till handling. Ekologi och ekonomi måste gå hand i hand. Att införa ett mål om ökat träanvändande kostar inte någonting för staten. I andra länder i Europa har man insett detta och inrättat ett nationellt handlingsprogram.

Fru talman! "Överföring av fastighetstillbehör" är väl någonting som får den normale medborgaren att tänka på att trädgårdsmöblerna behöver ställas in i uthuset över vintern. Så är det emellertid inte i det här ärendet. Fastighetstillbehör är sådant som ledningsrätt, servitut och gemensamhetsanläggningar - dvs. tillgångar som man inte ställer in i ett skjul över vintern! I själva verkar är det här ett ärende med mycket djupa ideologiska kopplingar. Det handlar om respekten för den enskilda äganderätten och om hur staten respekterar enskilda människors rätt. Liksom i många andra ärenden där statens möjligheter att tvångsvis avhända den enskilde medborgaren hans ägodelar behandlas den enskilde ganska översiktligt. Visst behandlas statens och det allmännas intressen i övrigt också ganska oengagerat. Men när det gäller det allmännas intresse utökar propositionen och majoritetens ställningstaganden det allmännas makt över den enskilde medborgaren, vilket säkert gör det lättare för det allmännas handläggare att överse med bristen på intresseanalyser. Jag menar dock att det är en stor brist i propositionen att det inte finns någon tillfredsställande behovsanalys som grund för propositionens förslag. Viktiga principer kring servitut och fastighetstillbehör i fastighetsrätten överges. Frågor som har mycket nära samband med den av regeringen utlovade s.k. tredimensionella fastighetsbildningen analyseras inte. Detta borde ha gjorts innan förslaget lades fram. Äganderätten är ett viktigt och betydelsefullt inslag i det västerländska rättssamhällets stabilitet och bör därför skyddas och inte inskränkas utan djuplodande överväganden. Av samma skäl anser vi moderater att det är viktigt att se över och eliminera de inslag av godtycke som finns i expropriationslagen. Det gäller expropriationsmotiven och deras ändamål. Det kan inte vara rimligt att exempelvis ett företag med statens stöd ska kunna expropriera och därmed beröva en annan företagare hans egendom och till den kopplade möjligheter till vinst och utkomst. Särskilt stötande är det om den exproprierade egendomen senare används på ett sätt som den tidigare fastighetsägaren haft önskemål om att göra för egen del. Stötande är det också när expropriation genomförs bara därför att man tror att marken det gäller ska förväntas stiga i värde. I en tid med snabba förändringar kan sådana situationer uppstå allt oftare. Rätten till expropriation bör naturligtvis inskränkas. Vi måste alla komma ihåg att det alltid finns möjlighet att göra normala frivilliga förvärvsöverenskommelser. Expropriation bör endast kunna tillåtas för stat och kommun - och då när det gäller ytterst angelägna uppgifter och samhällsåtaganden, såsom värnandet av människors liv, hälsa och säkerhet samt skyddet av natur och miljö. Ytterligare ett inslag i expropriationslagstiftningen som det är angeläget att ta upp i detta sammanhang är ersättningen för exproprierad egendom. Inte nog med att den vars egendom det är fråga om befinner sig i ett maktlöst tillstånd, utan hans egendom kommer också att avhändas honom vad han än gör. Därutöver är det de myndigheter som tar hans egendom som bestämmer hur stor ersättningen ska vara. Ja, det är t.o.m. så enligt den s.k. presumtionsregeln att det ankommer på den drabbade att bevisa hur stort värdet av marken var innan någon kom på idén att använda egendomen till de ändamål som blivit motiv för det tvångsvisa förvärvet. Även ersättningsreglerna bör givetvis ändras och presumtionsregeln avskaffas. Sammanfattningsvis, fru talman: Propositionen ska avslås! Ändring av lagstiftningen vid överföring av fastighetstillbehör bör inte genomföras utan att en djupare analys av behovet och samordning med övervägandena i samband med den utlovade tillkomsten av tredimensionell fastighetsbildning har gjorts. Expropriationsmotiven och rättigheterna bör ses över och inskränkas. Ersättningen - det gäller både reglerna och storleken - vid expropriering bör ses över och ge en förbättrad ställning åt den vars egendom tvångsvis berövats honom. På sedvanligt sätt, fru talman, står vi bakom de moderata reservationerna men yrkar bifall endast till den första för att voteringsprotokollet inte ska bli en enformig upprepning av närvarolistan.

Fru talman! Promemorian Överföring av fastighetstillbehör med förslag till lag om ändring i jordabalken, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen har lett till ett mycket komplicerat ärende. Utgångspunkten i dag är att föremål som tillhör en fastighet inte kan överlåtas eller överföras från en fastighet till en annan separat utan endast tillsammans med den mark där de är anbragta. I dag krävs att ett fastighetstillbehör avlägsnas från en fastighet för att det rättsliga sambandet mellan fastigheten och fastighetstillbehören ska kunna brytas. Regeringen har i propositionen i och för sig tagit hänsyn till flera av remissinstansernas åsikter, men fortfarande kvarstår att förslaget innebär en ny inriktning. Principen om frivillighet överges när byggnad eller fastighetstillbehör kan överföras med tvång på ett mera generellt sätt. Förslaget i propositionen innebär ett avsteg från huvudprincipen i svensk fastighetsrätt. För att göra ett sådant avsteg måste starka skäl finnas. Vi kristdemokrater anser inte att behovsfrågan är tillräckligt belyst och analyserad i propositionen. Eftersom bildande av servitut och inrättande av gemensamhetsanläggningar har nära kopplingar till tredimensionell fastighetsbildning är det rimligt att behovsanalysen sker i samband med de överväganden som pågår i detta ärende inom Regeringskansliet vad gäller denna nya form av fastighetsbildning. Fru talman! Det är ytterst anmärkningsvärt att bostadsutskottet inte var inbjudet till den hearing som hölls om dessa frågor i våras. Bostadsutskottet, som har att behandla frågorna, borde ha fått vara med i ett tidigt skede. Detta understryker behovet av ett samlat departement för dessa frågor. Överföring av fastighetstillbehör bröts ut från utredningen om tredimensionell fastighetsbildning, just för att detta skulle påskyndas. Det här har satt myror i huvudet på oss. Visserligen är det något märkligt att staten har speciallagstiftning om att kunna förbehålla sig rätt till ledningar på egen mark, men inte andra ägare, enligt förbehållslagen. Vi måste dock ha ett bättre underlag och klarhet inför ett beslut som ytterst rör principen om äganderätten för den enskilde när intrång görs på enskilds mark m.m. Vi är givetvis beredda att lyssna på framställningar från Telia, SJ, Vattenfall och Lantmäteriverket, men vi yrkar nu avslag på lagförslagen under punkt 1 och hänvisar till 3D-utredningen, nämnda utredning om tredimensionell fastighetsbildning, även om det systemet inte kommer att gälla förrän år 2003. För tids vinnande nöjer vi oss med att yrka avslag under punkt 1 och hänvisar till vår motion. Normalt räcker det alldeles utmärkt med servitut enligt FBL, fastighetsbildningslagen, och AL, anläggningslagen. Behoven av att överföra äganderätten uppkommer exempelvis om en exploatör av ett storkvarter med garagelänga som gemensamhetsanläggning fortfarande äger byggnaden eftersom man inte överlåtit marken till samfällighetsföreningen. Det uppstår också problem om ett eldistributionsföretag som sålt av sitt fastighetsinnehav finner att äganderätten till företagens ledningsnät i vissa delar har gått över till andra. Intresset för tvångsregler verkar vara störst i fråga om ledningar, mindre stort i fråga om gemensamhetsanläggningar och minst i fråga om servitutsföremål. Redan gällande lagstiftning ledningsrättslagen - ger dock möjlighet att tvångsvis upplåta utrymme på annans fastighet för detta slag av ledningar. För samfällighetsdelägare finns dispositionsrätt till anläggning. Ofta kan problemen lösas genom marköverföring. Artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen föreskriver att det måste föreligga ett allmänintresse som grund för en inskränkning i nyttjandet av egendom. En avvägning måste göras mellan detta allmänna intresse och den enskilde ägarens intresse enligt proportionalitetsprincipen. Det som nu är aktuellt är tvångsvis överförande av äganderätten till bl.a. ledningar. Ianspråkstagande av ledningen med äganderätten kan redan ske enligt en särskild bestämmelse i expropriationslagen. Fru talman! Några ord om ersättning vid tvångsförvärv av mark: De nuvarande ersättningsreglerna i expropriationslagen bygger på tanken att en expropriation ska kosta så lite som möjligt för det offentliga. Det är nu snart 30 år sedan lagen tillkom. Vid den tiden betraktades infrastruktur främst som en samhällsservice som kom alla till godo. I dag ligger också starka ekonomiska intressen bakom. Ett exempel är bredbandsnäten som byggs ut i hela Sverige antingen genom nedgrävning av kablar eller genom att kablarna hängs upp i befintliga kraftledningsstolpar. Ett annat exempel är expropriation av mark för utbyggnaden av mobiltelenät. Många markägare har reagerat mot det kommersiella utnyttjandet av deras mark. Det man kraftigast har reagerat mot är att det inte utgår någon ersättning till markägaren för kabelframdragningen. Samtidigt kan bredbandsaktörens verksamhet förväntas generera stora ekonomiska vinster. Markägare har ingen rätt till andel i vinst. Kristdemokraterna anser att den som avstår från sin egendom ska ha marknadsmässig ersättning.

Fru talman! Ärade ledamöter! Folkpartiet finns med på två reservationer i detta ärende. De två tidigare talarna har på ett alldeles utmärkt sätt argumenterat för de reservationerna - nr 1 och nr 3. Därför finns det ingen anledning för mig att upprepa argumenten. Inte minst med hänsyn till kammarens arbetstid och de många ärenden som kvarstår på ärendelistan finns det skäl att fatta sig kort. Jag vill bara understryka det som har framförts i reservation 1, nämligen att förändringarna riskerar att urholka äganderätten. Det är Folkpartiet givetvis emot. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1. I reservation 3 behandlas frågan om ersättning vid tvångsförvärv av mark. Som framhålls i den reservationen är expropriationslagen föråldrad, och lagens ersättningsregler är inte anpassade till dagens tvångsförvärv. Reglerna bör därför ses över, vilket anförs i reservationen. Jag står bakom reservationen, men yrkar för tids vinnande inte bifall till den.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna. Vi behandlar i dag betänkandet Överföring av fastighetstillbehör. Det handlar om ändringar i jordabalken, fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagen och anläggningslagen. Det handlar mest om frågor av lagteknisk karaktär. Ett exempel på detta är den stukturomvandling som i dag pågår i samhället i bl.a. den kommunala sektorn. En stor del av det kommunala fjärrvärmenätet ligger i gator, parkmark eller annan mark ägd av kommunen. Pågående strukturomvandling i den kommunala sektorn gör att det i dag är allt mindre kommunal verksamhet som bedrivs i kommunal sektor. Om man övergår till andra organisationsformer kan problem uppstå vad gäller äganderätten till de fjärrvärmeledningar m.m. som kan finnas i kommunal mark. I en framtid kan problem av denna art även uppstå när det gäller vatten och avloppsanläggningar. Syftet med förslagen är att göra det möjligt att i rättsligt hänseende överföra byggnader eller andra anläggningar från en fastighet till en annan. Beslut om överföring och frigörande ska under vissa förutsättningar kunna fattas även om ägaren till den tjänande fastigheten motsätter sig åtgärden. Denne ska ha rätt till ersättning om beslutet innebär en minskning av värdet på fastigheten. Lantmäterimyndigheten föreslås få möjlighet att genom fastighetsbestämning pröva om ett föremål utgör fastighetstillbehör eller inte. Fru talman! I betänkandet finns det fyra reservationer. Vad det gäller första reservationen angående lagförslaget uppfattar jag det som att vi inte är oense om sakfrågan utan om hur snabbt beslutet om lagförändring kan genomföras. Den samlade borgerligheten skriver så här i reservationen: "Innan man ruckar på så viktiga principer krävs det även möjlighet för folk i allmänhet att få bättre information för att få förståelse för samt kunna bilda sig en mera tydlig uppfattning om behovet. Vi anser att framför allt behovsfrågan inte är tillräckligt belyst och analyserad i propositionen." Det är intressant att Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet tycker det. Vi brukar annars få höra att vi inte tar fram lagar tillräckligt snabbt. När vi nu är förutseende gällande de problem som finns i samhället får vi höra att vi går för snabbt fram. Dessa problem kommer med stor säkerhet att öka om vi inte gör något och går, som i detta fall, lite fortare fram. Detta kan vara speciellt intressant med tanke på vad bostadsutskottet diskuterade på sitt sammanträde i dag angående vad som ska gå fort och vad som inte ska gå fort. Det majoriteten i utskottet konstaterar är att en promemoria finns och att den även har varit ute på remiss. Vad det gäller de övriga reservationerna om ersättning vid tvångsförvärv av mark samt expropriationsändamålen hör vi de vanliga argumenten som vi känner till sedan tidigare, där äganderätten är det viktigaste. Utskottet har tidigare avstyrkt förslag om expropriationslagens ersättningsregler, bl.a. med motiveringen att de gällande reglerna i grunden är väl avfattade när det gäller fastighetsägarens rätt till ersättning. Majoriteten i utskottet vidhåller den uppfattningen och anser att det inte har tillkommit några nya skäl. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till förslaget i betänkandet och avslag på motionerna.
Fru talman! Visst förstår vi att någonting måste göras i denna riktning i framtiden. Men vi måste ändå se över om det verkligen föreligger ett allmänintresse som grund för att inskränka nyttjandet av en egendom. Något som heller inte har framkommit i denna proposition är den ekonomiska delen, som inte är klarlagd och som det inte har skrivits om. Vad vi inte gillar är att man bröt ut denna fråga från den tredimensionella utredningen, där man kan få ett mycket bättre helhetsgrepp. Det är väldigt viktigt att det kommer fram. Vi är oroliga för att huvudprincipen nu blir att man alltmer generellt tar över tvångsvis. Nu regleras det i de fyra olika lagarna, och man lyckas ändå komma fram. Därför vill vi få detta genomlyst på ett tydligare sätt. Samtidigt reagerar vi mot att vi inte fick de uppgifter som kom från Justitiedepartementet under hearingen. Vi i bostadsutskottet, som ska besluta i frågan, har inte fått vara med på tidigare informationer.
Fru talman! Det är i och för sig glädjande att kristdemokraterna känner en oro över att saker och ting går för fort fram, enligt er uppfattning. Tidigare har vi blivit kritiserade för att vi inte har varit tillräckligt snabba när det gäller tredimensionell fastighetsbildning. Nu ska vi invänta en sådan. Någonstans får jag en känsla av att kristdemokraterna är emot bara för att man ska vara emot av principiella skäl.
Fru talman! Nej, det har egentligen inte med snabbhet att göra, utan det har att göra med den ekonomiska ersättningen. Vi vill ha tydligt klarlagt vad som gäller för den enskilde, för ägarintresset och när allmänintresset står i konflikt med ägarintresset. Vi har också sagt att det finns ekonomiska intressen från andra parter i dagens samhälle som utvecklas så snabbt. Får vi den ekonomiska delen och ägarintresset klarlagda har vi lättare att fatta beslut. Men vi vill värna den enskilda ägaren.
Fru talman! Vi vet av erfarenhet att det är viktigt för kristdemokraterna att värna den enskilda ägaren. Det kan vara riktigt i somliga sammanhang. Ibland kan saker och ting vara viktiga utifrån samhällets utveckling. I betänkandet står det när någonting ska anses vara fastighetstillbehör. Det är ju inte aktuellt varje dag, utan det handlar om någonting som håller på under ganska så lång tid. På s. 5 i betänkandet kan man läsa: "Åtgärden får vidtas endast om den leder till en mer ändamålsenlig markanvändning och fördelarna av den överväger de kostnader och olägenheter som den medför. Om anläggningen utgör en byggnad får åtgärden vidtas endast om det inte uppkommer väsentlig olägenhet för någon sakägare. Därutöver skall det krävas att byggnaden har ett endast obetydligt värde eller att åtgärden i betydande mån förbättrar möjligheterna att åstadkomma en ändamålsenlig markanvändning." Det faktiskt detta som det handlar om.
Fru talman! Jag ska inte gnälla. Jag vill bara säga att samordningen med den tredimensionella fastighetsbildningen är viktig. Det är kanske ett bra tips att påskynda framtagningen av den så att man får ett homogent förslag även i detta avseende. Äganderätten är viktig och behöver värnas.
Fru talman! När det gäller den tredimensionella fastighetsbildningen och det som vi går och väntar på tror jag att vi är överens. Vi väntar på den. Den kommer.
Fru talman! Det är kanske idé för utskottets socialdemokrater att skynda på den ytterligare, så att man kan få en samstämmighet mellan de olika förslagen där man vill begränsa äganderätten. Det finns anledning att vårda och värna äganderätten.
Fru talman! Jag vet att det är viktigt att värna om äganderätten för moderaterna och Carl-Erik Skårman. Men det gläder mig mycket att Carl-Erik Skårman tycker att vi nu ska skynda på ärendet. Det är inte så länge sedan som Carl-Erik Skårman var uppe i talarstolen och sade att vi skulle vänta med fastighetstillbehör och de frågor som vi i dag debatterar.

Fru talman! Jag yrkar för Kristdemokraternas räkning bifall till reservation 1 under punkt 2 i betänkandet om offentliganställdas bisysslor. Vi kristdemokrater har reserverat oss till förmån för ett förslag om att förbjuda justitieråd och regeringsråd - alltså ledamöter i landets högsta domstolar - att ha skiljemannauppdrag. Att man ska behöva att införa ett förbud kan i och för sig förefalla lite fyrkantigt. Men vi kan konstatera att det rent faktiskt är så att råden har en hel del extraknäck som skiljemän, framför allt justitieråden. Det här har en omfattning som nog av allmänheten uppfattas som stötande. Det är oerhört viktigt att landets högsta domstol har medborgarnas fulla förtroende. Det kan vara svårt att förklara för en enskild person att en ledamot i landets högsta domstol har extrainkomster som överstiger 1 miljon kronor vid sidan av det tunga uppdraget som ledamot i Högsta domstolen. Sverige ett förbud. Det har också gjorts en utredning där man har föreslagit att domarna rent allmänt sett inte ska få åta sig sådana här uppdrag. Det är fråga om en enmansutredning, men det är ingen expert eller sakkunnig som har reserverat sig, utan det rör sig om ett enhälligt förordande av denna tingens ordning. Vid remissbehandlingen har också Justitieombudsmannen och Justitiekanslern tillstyrkt ett förfarande med förbud. Övriga remissinstanser är nästan jäviga, eftersom det är domarna själva och Advokatsamfundet. Domarna har naturligtvis ett intresse av att få ha dessa extraknäck som ju är synnerligen lönsamma. Såvitt jag har kunnat se är det ingen annan remissinstans som har yttrat sig. De enda rättsvårdande instanserna som har yttrat sig är alltså Justitiekanslern och Justitieombudsmannen. Det är lite märkligt att regeringen inte fullföljer det här, och det finns bara en förklaring, nämligen att man inte anser sig kunna ge domarna sådana löner att man kan attrahera dessa tjänster för de allra duktigaste juristerna. I en rättsstat är detta inte en särskilt lyckosam linje. I så fall blir man faktiskt tvungen att ge ledamöterna sådana löner att de inte känner sig attraherade av dessa extrainkomster. Det är ingen tvekan om att det uppkommer något slags beroendeförhållande, en snedsits, om man tjänar väldigt mycket pengar vid sidan av. Dessutom kan man skapa sig ett beroendeförhållande till de institutioner som utser justitieråd i de olika skiljemålen. Vi har alltså förordat ett förbud bara för ledamöter i de högsta domstolarna och inte ett generellt förbud. Det är för de högsta instanserna som detta är ett problem. De andra domarna har inte uppdrag i någon större omfattning. Det finns här en artskillnad. I underrätterna finns ju i princip alltid möjligheten att överklaga till högre instans, men i Högsta domstolen är avgörandet slutgiltigt. Det går alltså inte att få prövat på annat sätt. Man måste ställa extra höga krav på ledamöterna i landets högsta domstol.

Fru talman! Regeringen har inte i propositionen föreslagit några ändringar i fråga om vilka bisysslor som är otillåtna för offentliganställda. Men man föreslår att förbudet mot att ha förtroendeskadliga bisysslor ska gälla hos kommuner och landsting. Mot de förslag som regeringen lämnar i propositionen har vi inget att erinra från Miljöpartiets sida. Men regeringen har inte sagt någonting om en ändrad reglering av vilka bisysslor domare får ha. Där skiljer vi oss från Kristdemokraterna. Vi tycker att det ska ändras till att gälla för alla domare. Förslaget innebär att det inte införs något förbud för domare att åta sig att vara ordförande i skiljenämnd eller ensam skiljeman. Därför tycker vi att man borde se över detta. I dag gäller inte några särskilda författningsbestämmelser för domares bisysslor. Domare omfattas således av bestämmelsen om en närings och yrkesfrihet i regeringsformen och den begränsning av denna frihet som följd av bestämmelsen om förbud mot förtroendeskadliga bisysslor i § 7 i lagen om offentlig anställning. Därutöver finns det i annan lagstiftning särskilda bestämmelser som innebär att domare inte får ha vissa uppdrag, t.ex. förvaltare, rådgivare eller förlikningsman vid konkurs. Beträffande justitieråd uttalas att de inte får inneha eller utöva något annat ämbete. Motsvarande gäller för regeringsråden, som vi hörde här tidigare. Däremot finns det verksamheter av olika slag som en domare kan ägna sig åt vid sidan av tjänsten utan att det för den skull är fråga om en otillåten bisyssla. Var gränsen ska gå mellan tillåtna och otillåtna bisysslor är i första hand en fråga för den enskilde domaren. Här skiljer Sverige sig från vad som är regel i andra länder. Tidigare, under nästan 50 år, gällde uttryckligen förbud för de allra högsta domarna, i Högsta domstolen respektive Regeringsrätten, att ha uppdrag som skiljemän. Som jag sade råder detta förbud i flera andra länder. Men i Sverige är det alltså domaren själv som sätter gränsen. Vi tycker att det är viktigt att det inte finns någon misstanke om partiskhet, utan förtroendet för domstolarna ska vara högt. I Bisyssleutredningens betänkande säger man att skiljemannauppdrag och styrelseuppdrag i vinstdrivande bolag inte kan anses förenliga med § 7 i lagen om offentlig anställning. Remissinstanserna Justitieombudsmannen och Justitiekanslern delar utredningens bedömning. När man åtar sig ett skiljemannauppdrag är det ett åtagande gentemot de parter som man företräder. Bl.a. får man en massa pengar för detta, man kanske inte får tid för det arbete som man har i domstolen och lägger därmed inte ned tillräcklig tid där. Det är också så att arvodena betalas av parterna, vilket gör att man kanske blir lite grann beroende av parterna vid tvisterna. Vi tycker därför att detta borde tas med. Därför yrkar jag härmed bifall till reservation 2, punkt 2 i betänkandet.

Fru talman! Rätten att driva näring eller att utöva ett yrke är grundläggande i vårt samhälle. Enligt regeringsformen får den rätten bara begränsas om det handlar om att skydda angelägna allmänna intressen. Det innebär att vi har rätt att åta oss olika uppdrag på vår fritid. Det kan handla om ett rent s.k. extraknäck, men det kan också vara ideell verksamhet inom föreningslivet, politiken eller fackligt arbete. Allt detta kallas med ett gemensamt namn för bisysslor, dvs. att varje anställning, uppdrag eller annan verksamhet som en anställd har vid sidan av sin huvudanställning är en bisyssla. Det har ingen betydelse om den är betald eller obetald. Huvudarbetsgivaren kan i vissa fall förbjuda sina anställda att ha en viss bisyssla, och det gäller om bisysslan kan anses vara arbetshindrande, konkurrerande med arbetsgivarens verksamhet eller förtroendeskadlig. Det enda som är lagreglerat i dag är förbudet mot bisysslor som kan skada förtroendet för statsanställda och anställda hos allmänna försäkringskassor. Övriga begränsningar finns i avtal av olika former. Regleringen av de offentliganställdas bisysslor har varit i stort sett oförändrad de senaste 30 åren. Regeringen har därför tillsatt en utredning, som vi hört här tidigare, som skulle göra en bred översyn av bisyssleregleringen inom hela den offentliga sektorn. Det är med den utredningen som grund som regeringen har lagt fram ett förslag till vissa förändringar när det gäller offentliganställdas bisysslor. Först och främst föreslås att det förbud mot förtroendeskadliga bisysslor som finns i lagen om offentlig anställning också ska gälla för anställda i kommuner och landsting. Det motiverar vi med att kommuner och landsting i dag svarar för den helt övervägande delen av den offentliga förvaltningen, och det är minst lika viktigt att allmänhetens förtroende för dessa förvaltningar skyddas som att förtroendet för de statliga myndigheterna är skyddat. Vi socialdemokrater vill inte ytterligare inskränka individens rätt till bisysslor. Men vi anser att kontrollsystemet borde skärpas lite ytterligare. Därför föreslår regeringen att det skrivs in i lagen att arbetsgivaren ska informera de anställda om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten, liksom att arbetstagaren ska vara skyldig att lämna uppgifter om sin bisyssla om arbetsgivaren begär det och att arbetsgivaren ska kunna förbjuda en förtroendeskadlig bisyssla. Den tredje lagändringen som föreslås är att vissa yrkesgrupper på eget initiativ ska informera sin arbetsgivare om vilka typer av bisysslor de har. Det ska gälla för ordinarie domare, för chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen och för direktörer för allmänna försäkringskassor. Detta är de ändringar som föreslås i betänkandet. Utskottet delar regeringens uppfattning i dessa frågor och anser att vi med dessa lagändringar fortfarande värnar om den grundläggande rättigheten att bedriva näring och utöva yrke, samtidigt som vi skyddar allmänhetens intresse av ett högt förtroende för våra offentliga förvaltningar och myndigheter. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Jag tycker att inlägget var väldigt allmänt hållet. Det är inga tunga argument för att man bortser från en statlig utrednings bedömning och vad Justitiekanslern och Justitieombudsmannen säger. Man hänvisar egentligen nu bara till att vi ska skärpa kontrollsystemet och att arbetsgivaren ska hålla ett öga på det här. Vem är arbetsgivare för t.ex. ett justitieråd?
Fru talman! Utredaren, i det här fallet en ensamutredare, har uppfattningen att domarnas skiljemannauppdrag som huvudregel inte är förenliga med förbudet mot förtoendeskadliga bisysslor. Men, och det är också värt att framhålla, utredaren menar också att det är svårt att göra några särskilda uttalanden om allmänhetens uppfattning om just skiljemannauppdraget jämfört med andra bisysslor. I det fallet vill jag också fästa kammarens och även Rolf Åbjörnssons uppmärksamhet på att utredningen inte har föreslagit några särskilda regler för domares bisysslor, tvärtom. Man säger att det finns fördelar med en allmänt hållen regel för bisysslor, så i den frågan står Kristdemokraterna med bistånd från Miljöpartiet ganska ensamma. Åbjörnsson höll kan jag nästan misstänka att det inte handlar om att uppdraget är förtroendeskadligt, utan det handlar om det faktum att uppdraget är bra betalt. Det låter mer som missunnsamhet än som förtroendeskadligt, tycker jag.
Fru talman! Det är ju i och för sig beklämmande om man för debatten på den här nivån. Domstolarna är en av statsskickets viktigaste element. De är en av de tre komponenter som bygger upp statsskicket. Vi talar inte om någon missunnsamhet här. Det har varit flera inslag i medierna om detta där man har varit oerhört upprörd över dessa förhållanden. Att bara vifta bort det som någon slags allmän nyttighetsfråga är det inte tal om. Det är fråga om allmänhetens tilltro till de högsta instanserna i landet. Utredningen sade ju mycket tydligt att man inte skulle tillåta justitieråden och regeringsråden att ha just dessa skiljemannauppdrag. Jag fick inte svar på vem som är arbetsgivare för ledamöterna i landets högsta domstol. Det är ju faktiskt så att det är inte är någon som kan gå in och säga till ett justitieråd: Du får inte ta det här uppdraget för det tycker inte vi är lämpligt.
Fru talman! Jag tror att kristdemokraterna och vi socialdemokrater är helt överens om att det är en väldigt viktig fråga att domstolsväsendet står obundet och att vi har ett mycket högt förtroende för våra domstolar. Nu har vi haft den lagstiftning som vi har i dag i 30 år, och det har inte varit några större bekymmer för detta i samhället, bland allmänheten. Allmänhetens förtroende för domstolsväsendet är fortfarande väldigt högt. Jag vill återigen påpeka att utredaren inte föreslår någon lagändring. Utredaren föreslår ingen lagändring när det gäller domstolarna eller domarnas bisysslor mer än i den del som vi också har tillstyrkt, nämligen att de själva ska ta initiativ till att tala om det.

Fru talman! Jag vill ta upp det här med ledamöternas placering - om inte annat så för att det ska bli något liv i debatten. Vi sitter som russin i en russinsnål russinkaka - det var en härlig liknelse. Det är väl möjligt, men när vi nu sitter en per parti i kammaren, från ett parti ser jag två, skulle vi väl en sådan här kväll sitta ungefär lika glest även om vi sutte partivis. Det skulle inte vara fler russin i kakan då heller en sådan här afton. Det är klart att det är så. Det är klart att vi, som Inger René säger, hela tiden tror i den här saken. Det gör vi ju. Men det är väl också en viss fördel, egentligen, att man träffas och har lite umgänge över partigränserna. Jag ser inte att det är någon nackdel, och jag ser att det också har sina fördelar att man sitter länsvis. Det är något gott i den svenska traditionen också, i det här att vi kan sitta bredvid varandra och ibland, utan att det stör mötesförhandlingarna, viska, skämta och kommentera vad som sägs i debatten med människor som inte tillhör samma parti som vi själva. Möjligtvis leder det, som någon sade, också till lite mer förtrogenhet med hur andra partier tänker. Det får vi visserligen i utskotten, kan man säga, men vi får det också tack vare att vi inte hela tiden umgås med våra likasinnade. Jag tycker därför egentligen, om jag skulle säga något, att det är en lite sekteristisk motivering som finns till det här att vi ska ändra riksdagens placering. Därför intar jag en ovan - men dock - konservativ hållning och tycker att det här systemet har sina fördelar, alltså att vi sitter som vi gör. Som Inger René mycket riktigt sade gäller det här många angelägna frågor av stort intresse. Det återspeglar sig dock inte i närvaron här i kammaren, men det beror kanske på den sena kvällen. Vänsterpartiet har lyft fram två frågor i det här betänkandet och reserverat sig för dessa. Den ena avser budgetprocessen. I Riksdagskommitténs förslag, som Riksdagsstyrelsen sedan fört till riksdagen och konstitutionsutskottet och som kammaren sedermera godkänt, tas en del av budgetprocessen upp. Syftet med förslaget och beslutet är att vi ska minska den budgetpolitiska fixering som delvis har präglat riksdagens arbete. Man arbetar mycket med budgetfrågor både vår och höst, och beslutet har varit ägnat att tona ned detta. Vårbudgeten får därmed mera en koncentration på övergripande långsiktiga ekonomiska frågor, medan vi på hösten ska ha det mera konkreta budgetarbetet. Det är en viktig inriktning, som det också har varit en god enighet kring. Men det finns en hel del andra frågor som är komplicerade. Vi har t.ex. utgiftstak i budgetsystemen, men det kom vi i Riksdagskommitténs referensgrupp för budgetprocessen i realiteten aldrig in på. Frågan är vidare hur vi ska behandla inkomster. Man varnar ju med utgiftstaken för att vi måste vara medvetna om våra utgifter, och man kan inte vid tillfälligt goda ekonomiska lägen binda upp sig för utgifter som på lång sikt överstiger vad som är samhällsekonomiskt sunt. Det är klart att vi måste ha något sådant makroekonomiskt styrinstrument, men det måste man egentligen också ha för inkomsterna. Staten skaffar sig ju ibland tillfälliga inkomster, t.ex. i samband med utförsäljningar. Risken är då att man betar av dem. Det borde finnas något slags symmetri mellan hur utgifter och inkomster behandlas. Det har också gjorts en hel del utvärderings och utredningsarbete inom ramen för Riksdagskommitténs arbete och även Vestaprojektet, och analysen behöver kanske ytterligare kompletteras. Också andra frågor har varit aktuella. Kd påpekar i en, som jag tycker, bra motion att anslag och anslagsvillkor för ett helt utgiftsområde antas i ett enda klubbslag. Det är något som kan vara ägnat att minska riksdagens makt och möjligheter att påverka på ett mera konkret plan hur staten använder sina pengar. Det har att göra med den komplexa frågeställningen om relationerna mellan riksdag och regering. Vi vill i reservation 3 att processen med utvärdering av budgetsystemet ska fortsätta, och jag yrkar bifall till denna reservation. Vi har också avgivit en annan reservation, som avser registreringen av ledamöternas ekonomiska intressen. Vi tycker att det är viktigt för förtroendet för riksdagsämbetet att det sker en sådan registrering. Ett sextiotal ledamöter har inte låtit sina intressen registreras. Vi tycker nog att detta borde göras obligatoriskt, vilket också framhållits i en motion som behandlas i detta betänkande. Jag vill göra denna markering och hoppas att vi ska kunna lösa denna fråga efter hand i politisk endräkt, så att vi får en sådan obligatorisk ordning. För tids vinnande, som det brukar heta, fru talman, för jag dock inte frågan till votering den här gången, men vi avser att återkomma.

Fru talman! Det är klart att det är trevligt att man har roligt i kammaren, och jag tycker inte att det är ett dåligt argument. Jag hör att Inger René nu kallar alla ledamöter i kammaren kamrater, och då har samvaron med andra än partikamrater haft någon effekt. Jag tror nog att intensiteten i debatten trots allt har att göra med det innehållsliga och det inflytande som riksdagen tar sig i samhällsutvecklingen. Jag tror att det har mycket mindre att göra med hur vi sitter. Jag tror inte heller att vi kan jämföra oss med fullmäktigeförsamlingar e.d., där man träffas kanske var 14:e dag eller en gång i månaden och nästan alla är på plats och lyssnar på de debatter som förs under den kvällen eller dagen. Det är en annan sak. Jag tycker i och för sig mycket om russinkaka, men jag tror inte att russinen hade varit så mycket fler en sådan här kväll även om vi hade haft en annan placering. Jag tror inte heller att den mediala uppmärksamheten kring vår mycket tänkvärda debatt hade blivit så mycket större. Så jag är ledsen, men jag övertygas inte riktigt av den moderata argumentationen på den här punkten.

Fru talman! Det har talats om russin i kakan här, men det finns också en annan bild som man skulle kunna använda: Att söka efter en kamrat är som att leta efter en nål i en höstack. Det brukar sägas att det inte finns några riktigt konservativa partier i Sverige, men då har man inte träffat partierna i Sveriges riksdag när vi ska diskutera riksdagens arbetsformer. Det är oerhört konservativt. Vi har stött den moderata motionen om placeringen i kammaren, och det kan, som Kenneth Kvist säger, vara roligt att sitta bredvid en trevlig kamrat. Helena Bargholtz och jag träffas t.ex. i alla möjliga olika sammanhang och sitter bredvid varandra i kammaren. Men det finns också praktiska skäl för att ha en partivis placering. Det är egentligen mycket som borde åtgärdas i kammaren. Man har varit inne på hur debatten fungerar när vi sitter utspridda. Man skulle mycket väl kunna ordna en förtätad situation vid debatter om man vill. Mastodontkammaren skulle utan vidare kunna göras om till en mycket bättre kammare. För ett par år sedan var jag i den nya tyska Förbundsdagen i Berlin. Trots att den är större än den svenska riksdagen har man verkligen lyckats hitta en bra placering. Trots att det är väldigt många ledamöter blir det ändå en förtätad situation. Där har vi nog mycket att lära. Det är en oerhörd konservatism i arbetet att förnya riksdagens placeringar och olika arbetsformer. Jag satt i början på 90-talet i Riksdagsutredningen. Vi hade vildsinta planer på att göra olika förändringar. Men det stupade så småningom på enveten konservatism, revirtänkande osv. I politiken handlar det mycket om de små stegen. Men när det gäller riksdagens arbetsformer och sätt att fungera handlar det om att ta pyttesmå steg, utom i vissa fall. Man lyckades t.ex. få igenom en ny budgetmodell. Det var ett mer radikalt grepp. Även där går man inte fullt ut. Man analyserar inte de olika problemen. Jag hade förmånen att även sitta i referensgruppen om budgetprocessens olika delar tillsammans med Kenneth Kvist. Vi kom väl en bit på vägen. Ett problem som återstår är det som jag har tagit upp i en motion. Vi har här nöjt oss med ett särskilt yttrande om det. Det gäller budgetprocessens andra steg. Det tenderar att förvandlas till en meningslöshet. Det kan man också se på hur utskotten hanterar det. Det visar sig att väldigt många utskott justerar sina betänkanden på dessa områden innan riksdagen har fattat sitt rambeslut, som vi gjorde i går. De justerar sina betänkanden innan de vet vad riksdagen har sagt. De vet att det blir så. Hela processen blir en meningslöshet. Man kan inte justera i smådetaljer även om det skulle finnas en majoritet i utskotten, eftersom varje parti vill visa upp sin helhetsbild. Där finns mycket att göra framöver för att förändra den situationen. Det gäller att öka, som Kenneth Kvist också var inne på, riksdagens makt, även om det bara kan vara i småfrågor, och att hitta framkomliga lösningar. Det går om man vill. Fru talman! Inger René har redan yrkat bifall till reservationen. Jag avstår från det i detta sammanhang.
Fru talman! Vi har ingen anledning att uppta kammarens tid med meningsutbyte om budgetprocessen men däremot i frågan om riksdagens arbetsformer. Jag har visserligen bara varit ledamot i riksdagen sedan 1994. Men jag har arbetat här så att jag närmar mig att vara ett inventarium i huset. Jag började som riksdagsgruppssekreterare samtidigt som enkammarriksdagen började. Inom parentes sagt skrev jag som spökskrivare motion nr 1 om övergång till republik för den nya enkammarriksdagen. Under denna tid har det skett åtskilligt när det gäller riksdagens arbetsformer. Somt har varit till det bättre, och somt har varit till det sämre. Jag erinrar mig att det i början på 70-talet var fler människor som lyssnade på debatter på kvällarna. Då var det votering efter varje debatt allteftersom ärendena betades av. Det kunde sitta ledamöter både till klockan 3 och 4 på morgonen vid Sergels torg, som det var då, och trycka på knapparna. Det är klart att det har skett stora förändringar i debattregler, i debattordningar och med förekomsten av särskilda debatter osv. Däremot sitter vi länsvis. Det är därför att vissa gamla traditioner vi har i det här landet är goda traditioner. Jag tycker inte att det är något fel att man inte bara markerar partireviret och det partivisa i sittandet. Det finns något i att människor från samma landsända sitter ihop. De kan därigenom få en kontakt över partigränserna som kanske eljest skulle vara lite tunnare. En del s.k. länsbänkar har sina länsbänksmöten osv. Det finns något gott i detta. Därför är det dumt att ändra just det. Annars tycker jag inte att man ska vara konservativ.
Fru talman! Det finns konservatism i olika sammanhang. Det finns de som konservativt håller fast vid gamla ståndpunkter fast de egentligen är obsoleta. Det finns kanske hos Vänsterpartiet i en del frågor. Vi kan väl komma överens om att det finns vissa goda traditioner som man inte bör slopa. Men det finns också andra som är inte så väldigt bra. Det är klart att om Kenneth Kvist nu har ett 40-årigt perspektiv på riksdagens arbete kan han se förändringar. Det är en erfarenhet om man har hållit på med politik väldigt länge att det sker förändringar. Men det sker ibland i väldigt små steg. Vi behöver t.ex. åtgärda utskottsorganisationen i riksdagen. Men vem mäktar genomföra en sådan förändring? Det är en bra fråga.
Fru talman! Nu var det förstås inte 40 år. Vi ska inte överdriva min ålder, även om en del tycker att den börjar bli ansenlig. Det är ett 30-årigt perspektiv jag har. Jag vill ändå hävda hänt väldigt mycket med riksdagens arbetsformer. Somt har varit väldigt bra och har underlättat för många ledamöter att kunna fungera med ett socialt liv vid sidan av riksdagen, osv. Somt har jag riktat kritik mot. Det ska jag inte ta upp i det här sammanhanget. Att göra kopplingen att tro att vi får livfullare och mer innehållsrika och stimulerande debatter beroende på hur vi sitter är att skjuta fel. Det är viktigare att riksdagen diskuterar hur riksdagens inflytande i samhället kan öka. Vi ska inte frånhända oss inflytande över samhällspolitiken och t.ex. acceptera ökad användning av ramlagar eller t.ex. det budgetsystem vi har. Där har vi en likartad kritik. Det kanske överför för mycket makt till regeringen. Det gör att värdet av riksdagsdebatterna minskar. Det upplevs ibland som att vi bara pratar men att makten finns på andra ställen. Vi borde ha ett samtal om hur riksdagen återtar betydelse och blir centrum för samhällsdebatten och för den framåtsyftande debatten i samhället. Det vi borde ägna oss åt att är att diskutera innehållet i riksdagen på ett allmänt plan och vad som sägs under debatterna. Det har väldigt lite att göra med hur vi sitter.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag gjorde Kenneth Kvist äldre än han möjligtvis kan vara. Jag tror att han är av en ganska god årgång. Det handlar om lite över 30 år. Kenneth Kvist säger här att närheten mellan människor inte spelar någon som helt roll för hur debatten utvecklas. Det är en mycket intressant socialpsykologisk iakttagelse som förmodligen inte har något större stöd i forskningen. Det finns alltså vissa fördelar. Det finns ett slags konservatism. Det har varit så här, och så ska det alltid vara. Det finns ofta ett sådant tänkande hos oss. Vi kan inte tänka i nya banor.

Fru talman! Det finns uppenbart ett mycket stort intresse hos oss riksdagsledamöter för hur vi ska bedriva vårt arbete här i riksdagen. Det märks inte minst av de 40 motioner som har väckts. Det handlar bl.a. om de viktiga frågorna hur vi är placerade i plenisalen, budgetprocessen, den allmänna motionstiden, utskottsindelningen och en massa annat. Vi riksdagsledamöter har ju en väldigt speciell arbetssituation i det att vi är arbetskamrater med våra politiska motståndare, med vilka vi också ska samarbeta i många frågor. Därför menar jag att det är bra att vi sitter som vi gör i plenisalen, dvs. länsvis, sida vid sida över partigränserna. Jag har ingen förståelse för den moderata och kristdemokratiska reservationen där man vill att vi ska sitta partivis i kammaren. Tvärtom - precis som Ingvar Svensson uppskattar att sitta bredvid mig så uppskattar jag att sitta bredvid Ingvar Svensson. De informella kontakterna över partigränserna är nämligen ofta mycket värdefulla och kan ge intressant information. Vi har ju också fri rörlighet här i kammaren. Vi är inte bundna till vår plats. Om jag känner att jag vill diskutera en fråga med någon partikamrat som sitter någon annanstans - tyvärr är de väldigt sällan här när jag pratar, men ändå - så har jag alltid möjlighet att förflytta mig till honom eller henne. Ibland har det hänt att jag har gått över till moderater och pratat osv. Vi har ändå den här möjligheten. Både Inger René och Ingvar Svensson var inne på det där med russin och nålar osv. Det är ett problem att vi sitter så glest. Det föresvävar mig att man skulle kunna pröva samma modell som man numera har i interpellationsdebatter även i den här typen av debatter, dvs. att man får komma närmare och sitta nära talarstolen. Då är det också lätt att komma fram till talarstolen. Det finns anledning att överväga detta i en situation när vi ska tala till varandra och det är ett stort fysiskt avstånd. Jag har erfarenheter från en kommunfullmäktigeförsamling som gick över från att sitta som blandade partier till att sitta partivis, och jag kan inte konstatera att det gjorde vare sig till eller från för debatten. Fru talman! Jag har i andra sammanhang föreslagit att Sveriges medlemskap i EU också ska göras synligt här i riksdagen genom användning av EU flaggan. Jag återkommer till det i en kommande debatt. Men i dag vill jag yrka bifall till Folkpartiets reservation nr 2 rörande EU-parlamentarikernas deltagande i riksdagsdebatterna. Det är enligt Folkpartiets mening viktigt att EU-frågorna blir mer angelägna och förs närmare medborgarna. Därför måste också EU-parlamentarikernas roll bli mer tydlig, och det kan den bli just i den här kammaren. Därför bör de allihop ha möjlighet att delta i särskilda debatter här i kammaren. Detta är inget påhitt av oss från Folkpartiet, utan vi vet att det förekommer i Nederländerna och att erfarenheterna därifrån är mycket goda. Detta borde man väl kunna pröva i Sveriges riksdag! Det ligger något i det som Ingvar Svensson tog upp om konservativt tänkande. Vi ska komma med nya idéer, och detta tycker jag vore en utmärkt idé att pröva. Jag är övertygad om att detta skulle öka medborgarnas känsla för att de är medborgare också i EU och öka deras engagemang i Europafrågorna. Fru talman! En annan sak och en viktig förutsättning för att öka människors politiska engagemang - och det är vi ju alla här överens om att vi verkligen vill - är att förse dem med lättillgänglig information. Det gäller i hög grad riksdagens arbete. Bra information underlättar för medborgarna att föra de politiska debatterna och följa den politiska beslutsprocessen. Många människor har som vi ofta får höra ett stort och aktivt intresse för politik, men de vill tyvärr inte engagera sig i partipolitiken. Riksdagshuset, riksdagens informationscentrum och Riksdagsbiblioteket ligger alla här i närheten. För att göra riksdagens verksamhet mer tillgänglig för alla behövs det regionala riksdagskontor. Det första bör man naturligtvis inrätta i landets näst största stad - i Göteborg. Där ska det finnas tillgång till storbilds TV som visar riksdagsdebatter, frågestunder, interpellationsdebatter och allt annat som är intressant från riksdagen. Här ska det också naturligtvis finnas personal som kan svara på frågor och hjälpa medborgarna att hitta rätt i riksdagens fantastiska datasystem. Jag utgår också från att vi riksdagsledamöter självfallet också kommer att träffa medborgarna i Göteborg i detta riksdagskontor. Detta är en viktig demokratifråga för att ge medborgarna runtom i landet tillgång till bra information om riksdagens verksamhet. Det leder förhoppningsvis också fram till en mycket livligare samhällspolitisk debatt. När detta förslag väcktes förra året ansåg KU att detta är en fråga för riksdagsförvaltningen. Men ingenting har hänt, och därför vill jag yrka bifall till reservation nr 7. Slutligen, fru talman, vill vi i Folkpartiet att benämningen miljö och jordbruksutskott ändras till natur och miljöutskott och att utskottsorganisationen i övrigt anpassas till denna förändring. Skälet till detta är att regeringen i budgetpropositionen har tagit upp frågan om samordning och ekologiskt hållbar utveckling. Regeringen argumenterar mycket starkt och övertygande för att natur och miljöfrågorna ska beredas en fristående ställning från såväl bostads och kulturfrågor som jordbruksfrågor. Vi behöver en konsumentpolitik och en näringspolitik för maten, en naturvårdspolitik för den biologiska mångfalden och en politik för kulturarvet. Av den debatt som försiggick under en stor del av eftermiddagen har vi förstått att detta i dag är ett väldigt stort och tungt utskott. Därför menar jag att riksdagsstyrelsen bör få i uppdrag att komma med ett förslag i den riktning som jag har skisserat. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till Folkpartiets reservationer nr 2 och nr 7.
Fru talman! Jag tycker att idén om att EU parlamentariker ska kunna få ta riksdagens talarstol i besittning är en dålig idé som Folkpartiet har. Givetvis är det bra att partierna har goda kontakter med sina EU-parlamentariker och att de också kan bjudas in till seminarier och annan verksamhet i riksdagshuset. Men kammarens tid är ganska knapp även för de riksdagsledamöter som sitter här och jag tycker att det är att lite devalvera riksdagsledamöternas position att bjuda hit EU-parlamentariker. Däremot, fru talman, är jag helt överens med Helena Bargholtz om detta med placeringen i riksdagen. Jag kan också tänka mig de förskjutningar som Helena pratade om, dvs. att man kan sitta tätare ihop under debatter när det är få i kammaren osv. för att öka trycket - om det nu ökar trycket. Men jag tycker att den länsvisa placeringen är av stort värde. Det är en god gammal svensk tradition att vi sitter länsvis i grundpositionen. Sedan kan vi ju komma lite närmare varandra för att öka intensiteten i debatten - om den nu ökar. Det har jag ingenting emot. Det här säger jag också indirekt till Ingvar Svensson, som gav sken av att jag var fullständigt orörlig när det gäller sittandet. Det är jag alltså inte.
Fru talman! Om man nu inte gillar EU - och jag har ju förstått att Vänsterpartiet inte är särskilt förtjusta i EU - så är det klart att man inte tycker att det är särskilt viktigt att få hit EU-parlamentariker som ska framträda i talarstolen. Jag menar att detta också är en viktig markering av att Sverige är medlem i EU. Vi är EU-medborgare, och det bör man också ha med när man anser att de ska komma hit till riksdagen och tala. Jag är också övertygad om att det ökar människors och medborgares intresse av att komma och lyssna på debatterna om man då och då i talarstolen också får se EU-parlamentariker. Men jag vill betona att det gäller särskilda debatter, som de vi för när vi diskuterar speciella EU-frågor här. Vi brukar ju ha ett par sådana debatter per år.
Herr talman! Det har inget att göra med vad man tycker om EU, utan det har att göra med vad man anser om riksdagen. Om riksdagens ledamöter har ett oerhört viktigt uppdrag och ska vara folkets främsta företrädare så ska debatter i riksdagen i plenum skötas mellan riksdagens ledamöter och inte mellan några andra. Jag menar att vi inte kan börja tumma på den regeln. För varför skulle vi då bara begränsa oss till EU-parlamentariker därför att de har särskilda erfarenheter och särskild information? Då kan vi också ordna särskilda debatter i riksdagens plenisal med företrädare för andra delar av samhällslivet som har en speciell erfarenhet och speciellt intressanta synpunkter att komma med. Vart för det? Då devalverar vi riksdagen, menar jag, och det ska vi inte göra. Därför är detta en tokig idé som är fel tänkt. Det spelar ingen roll att man har tänkt fel i Holland. Det blir inte bättre för det.
Herr talman! Vi har uppenbarligen helt olika uppfattningar om det här Kenneth Kvist och jag. Jag kan inte förstå resonemanget om att man skulle devalvera riksdagsledamöterna om man släpper upp EU parlamentariker i den här talarstolen. Vi kan verkligen på alla sätt hävda vårt värde. Jag övertygad om att vi skulle kunna få en mycket bra debatt här i kammaren om EU-parlamentarikerna också deltog på våra villkor.

Herr talman! Jag tänkte säga några saker om det som jag tycker kan vara intressant i det här betänkandet. Många av de här frågorna gäller ju sådant som skulle behandlas av riksdagsstyrelsen, talmannen och gruppledarna. En av de frågorna är hur vi sitter här i kammaren. Jag tror att vi kan radikalisera detta och förtäta det. Tidigare var både Kenneth Kvist och Helena Bargholtz inne på det. Vi har prövat det vid en aktuell debatt då jag var med och föreslog att vi skulle sätta oss här framme, och det gick bra. Men jag har en radikalare idé, nämligen att vi moderniserar den här salen. Det kan man göra genom diskussioner mellan t.ex. gruppledare och talman. Det skulle innebära att vi satte avläsare på alla bänkar, och så använde vi våra ID-kort helt enkelt. Det skulle bli fri sittning. Vi stoppar in vårt ID-kort där vi sitter. Det skulle vara identifikationen. Om vi som nu är åtta stycken här, så satt vi åtta stycken längst fram. Det skulle självfallet öka temperaturen, intensiteten och närkontakten. Det skulle helt enkelt vara roligare att debattera. Jag tycker att vi ska diskutera det. Jag tycker att detta med länsbänkar eller partibänkar är lite väl konservativt. Jag tror att den här stora salen inte mår bra av det. Det kan vi ju se här. Det ser inte bra ut. Det känns inte bra heller att söka ögon som inte syns. Sedan finns det en annan fråga i det här betänkandet som handlar om statsråden och deras närvaro vid debatter. Det tycker jag är väldigt intressant, framför allt för oss i konstitutionsutskottet när vi har våra granskningsdebatter. Det skulle vara väldigt välgörande att ha de utsatta statsråden här på plats. Det skulle kännas väldigt bra och bekvämt för oss i KU. Jag hoppas att den uppmaningen ska höras ända över på andra sidan kanalen. Sedan har vi ett annat problem i KU när vi har våra utskottsförhör. Det gäller detta med edgång och sanningsförsäkran. Många gånger önskar vi väl att vi kunde kräva det, men samtidigt inser vi att det begränsar vårt arbete. Det förändrar KU:s utfrågningsinstitut. Det blir frågan om plikt att komma till KU kanske. Det blir frågan om att vi inte får så mycket information som vi skulle vilja ha för att utreda en fråga. Nackdelarna överväger väl fortfarande, men visst skulle vi väl många gånger önska att vi kunde få dem som vi frågar ut att tala under sanningsförsäkran eller edgång. En annan fråga handlar om registrering av lobbare. Det finns i EU-parlamentet och i andra parlament. Frågan har ställts om vi behöver det här i vårt parlament, i vår riksdag. Jag tror inte att det är aktuellt ännu. I en framtid med ökad lobbning jag kan se att vi tvingas till detta för att få en översikt och en kontroll av den verksamheten, men jag tror inte att det är aktuellt ännu. En annan fråga som Helena Bargholtz tog upp gällde riksdagskontoret i Göteborg. Jag tror att det är väldigt viktigt att man på olika sätt kan följa vad som sker i riksdagen i hela landet. Det kan ske genom Internet och olika interaktiva TV-kanaler. Jag tror att man kan göra detta genom att utöka verksamheten på de medborgarkontor som redan finns eller på de bibliotek som redan finns. Jag tror inte att man speciellt ska rikta sig till Göteborg och säga att man ska ha ett riksdagskontor där. Jag tror i stället att vi ska jobba över hela landet och utveckla de medborgarkontor som finns i dag. För att vi ska få människor ute i landet engagerade för vår verksamhet är det väldigt viktigt att det också går att följa vår verksamhet nära. Idén är god, men det ska inte vara ett speciellt kontor i Göteborg. Det säger jag som gammal göteborgare. Sedan har jag också ett yrkande på en reservation. Det gäller reservation 6. Den handlar om registrering av ledamöternas ekonomiska intressen. I dag är det ett frivilligt register. Som Kenneth Kvist tidigare nämnde är det ungefär 60 som saknas i registret. För att det ska fungera som det är tänkt bör ju alla vara med. Jag vet inte vad det skulle finnas för anledning till att vissa ledamöter har intresse av att dölja detta eller inte uppge det. Jag tror att det vore oerhört välgörande om vi kunde visa våra ekonomiska intressen klart och tydligt. Det är viktigt för väljarna att se att vårt arbete är ett heltidsarbete. Det är viktigt att de inser att det arvode vi får verkligen är ett heltidsarvode. Därför tycker jag att vi ska ha det här obligatoriska registret. Jag tror inte alls att det behöver utredas vidare. Det behövs ingen utvärdering. Det är en enkel fråga som har dragits i långbänk. Det är faktiskt bara att införa det. Det kan vi göra genom att rösta på den här reservationen som varken är Kenneth Kvists eller min utan en socialdemokrats, nämligen Bengt Silfverstrands.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet KU12 och avslag på samtliga reservationer. Att våra egna arbetsformer inte ska undervärderas i betydelse är naturligtvis helt riktigt. Vi ska vara lyhörda, ha idéer och komma med förslag för att göra vårt eget arbete mer meningsfullt och mer överskådligt för dem som ska lyssna på våra debatter. Det är helt klart. Problemet i den här församlingen, som i flera beslutande församlingar, är ju att det inte finns några enkla lösningar för att hitta den perfekta modellen. Inger René hade väl lite otur. Det var extremt glest här i salen under den här debatten. Hon trodde att det skulle bli bättre om vi satt partivis. Delvis fick hon gehör för det. Hon fick sitta bredvid en partikamrat en liten stund. Men jag tror inte att sådana enkla drag skulle förändra den här typen av debatt en sen kväll när många är bokade på annat osv. Dessutom är det kanske inte den viktigaste debatten vi har i riksdagen. Det finns många idéer om att man ska förtäta och ha olika system för olika debatter. Vem ska avgöra när vi ska ha hela salen? När ska man minska till hälften? När ska det vara ännu mindre? Det är ett systemtänkande. Man vill säkert väl. Men jag inser att ingenting av detta skulle vara speciellt lätthanterligt. Det skulle inte ställa saken i någon annan dager egentligen. När det gäller detta att sitta länsvis tycker jag faktiskt att det ligger väldigt mycket i det Helena Bargholtz tog upp i sitt anförande. Det är ett värde i sig att rent fysiskt visa att vi kan och ska samarbeta med andra partier. Det kräver faktiskt medborgarna som röstar på oss. Huvuduppgiften anser jag inte vara partipolitisk träta. Huvuduppgiften är att vi ska föra sakfrågorna framåt. Vi ska föra fram vårt partis ståndpunkt, men vi ska vara beredda att lyssna på andra. Vi ska vara beredda att kompromissa. Den indelning som vi nu sitter efter bygger mycket på den traditionen. Att det skulle göra det här parlamentet så oerhört välbefolkat och så mycket spänstigare i debatten om vi skulle göra någon total förändring är bra tänkt, men jag tror inte på det. Konservativ eller inte. Jag tycker inte att man behöver lägga in sådana värderingar i det hela. Vi har en mycket gammal tradition i Sveriges riksdag i många sammanhang. Om vi ska göra några förändringar ska det finnas en mycket bred politisk majoritet för dem, annars låter vi det vara. Vi ska inte ha olika system för t.ex. hur vi ska sitta här i kammaren beroende på majoritetsförhållanden mellan olika val. De som hävdar att vi bör sitta partivis har inte haft så goda argument att de fått tillräckligt många med sig för att göra en sådan förändring. Då spelar det ingen roll om man är konservativ eller inte. Då fortsätter vi som förut, för så dåligt är det inte. När vi kommer in på frågan om budgetprocessen måste vi komma ihåg varför den nya budgetprocessen infördes och den trovärdighet som en ny budgetprocess skulle innebära. När det var ett kärvt ekonomiskt läge med tuffa sparpaket och många som var kritiska till besluten skulle det ändå gå igenom att inte med olika hoppande majoriteter få större utgifter än vad vi hade råd med. I dag har vi ett annat ekonomiskt läge. Statens finanser är goda. Det finns ordentliga marginaler. Jag tror ändå att det vore farligt att säga att budgetprocessen var bra när det var kristider och kärvt, men att vi nu när vi har statens finanser under kontroll och god ekonomi och stabilitet kan släppa på tömmarna. Jag är inte säker på att vi ska ändra det heller med så kort varsel. Jag tror att vi ska se hur det fungerar både i ett ekonomiskt mycket tufft läge med svåra beslut och i ett ekonomiskt läge som nu där det finns utrymme för reformer. Vi bör ändå ha en sammanhängande budgetprocess för att veta att vi håller i de pengar vi har. Vi får se när det har gått några år. Då ska vi nog göra en utvärdering. Allt behöver inte vara perfekt som det är, men vi ska passa oss för att kasta yxan i sjön direkt. Helena Bargholtz tog upp frågan om att EU parlamentariker skulle delta i den här debatten. Jag tycker att vi ska hålla på vad den här beslutande församlingen ska göra och inte ta in andra i riksdagsdebatten. Det här är ungefär samma känsla som jag har i andra beslutande församlingar. När man inte har tillräckligt med politiska frågor med tyngd säger man att det finns utrymme för annat, och så gör man något annat av den beslutande församlingen än vad som var tänkt från början. Det tror jag är lite olyckligt. Var drar vi då gränsen för vilka vi verkligen tycker ska få göra sin stämma hörd här i riksdagen? I den frågan tror jag att vi alla - utom Folkpartiet - är ganska överens. Så till frågan om bättre information och särskilda kontor runtom i landet - särskilt i Göteborg, tycker en del. Att vi skulle prioritera bara en stad är naturligtvis otänkbart. Jag tror att vi skulle få bekymmer om vi hade den typen av riksdagskontor runtom i landet. Vi ska nog i stället försöka bygga vidare på de arbetsformer som finns i dag med riksdagens informationshjälp där både bibliotek och andra offentliga lokaler i kommunerna kan ta del av debatterna och besluten. Det gäller inte minst det förnämliga datasystemet med hemsida osv. Jag hoppas att jag har betat av de synpunkter som har kommit fram i debatten.

Herr talman! Jag förstår inte riktigt Inger Renés infallsvinkel på den här frågan. Jag sade att så dåligt fungerar inte det här systemet att vi är tvungna att göra något. Problemet är att Inger René inte har klarat av att övertyga speciellt många om att den lösning hon förordar skulle revolutionera arbetet här i huset. Jag sade att det är en gammal tradition här i huset att när det gäller frågor om vårt interna arbete och organisation ska det finnas en bred politisk enighet om vi ska göra några förändringar. Vi tror inte att detta gör vare sig till eller ifrån. Inger Renés ambition är det inget fel på. Den delar vi, men lösningen tror vi inte på.

Herr talman! Det kanske är brist på idéer som gör att vi inte kommer på hur det här ska fungera bättre. Men så länge vi inte är övertygade om att någonting gör tingens ordning mycket bättre ska man inte ändra bara för ändrandets skull. Man ska vara övertygad om att det tillför något. Det är vi inte.
Herr talman! Jag tror att man inte ska bedyra för mycket. Man ska inte tillvita motparten i en diskussion att ha överdrivna föreställningar. Det är ingen som har krävt att vi ska riva upp hela budgetsystemet. Vi har krävt att det bör utvärderas och att man ska ta hänsyn till de utredningar som är gjorda i det vidare arbetet när vi ser budgetprocessen samt att man måste granska hur det förhåller sig med riksdagens makt i statssystemet på grund av den ganska låsta budgetprocessen. Sedan ska man inte dryfta det för mycket, för det är faktiskt också så att det inte är budgetsystemet som orsakade att vi fick stora underskott i budgeten. Det gamla budgetsystemet hade säkert sina brister, men det var sällsynt att riksdagen ändrade av regeringar föreslagna budgetar mer än någon enstaka procent, ibland bara andelar av procent. Det var ju inte budgetsystemet i sig som orsakade den stora statsskuld som Sverige fick, utan det var ju arbetslöshetskris, kraftig konjunkturnedgång och naturligtvis i någon mån regeringspolitik, men det var inte riksdagens åtgärder. Detta att man har ett budgetsystem som ganska mycket binder riksdagen och tar av den dess inflytande har ju ett annat ideologiskt förtecken, nämligen att man ska hålla politiker borta från vissa delar av politiken och att den ska vara mera expertstyrd, och att det därför ska skapas regler som gör att politiken inte får ett utrymme och demokratin därmed inte får de i alla fall teoretiska påverkansmöjligheter som den skulle ha. Det är ett sådant tänkande som ligger bakom den här moderna teorin om att man ska tukta politiken, och det är i det sammanhanget det ska ses. Det kanske är en vidare diskussion som vi får ta i ett annat sammanhang, men det är viktigt att det påpekas.
Herr talman! Jag sade inte att det berodde på budgethanteringen att vi hamnade i det läget. Jag sade att när det här infördes var det en hjälp och en trovärdighetsfråga i de svåra beslut som vi var tvungna att fatta när vi skulle göra den sanering som vi var tvungna att göra. Då underlättade det här. Men jag menar att nu är det andra tider. Då kanske man tycker att den här budgetprocessen behöver ses över - inte skrotas, som jag väl tog i lite väl häftigt. Men det kan vara lite för tidigt, och det är det jag menar: Låt det här vara över en längre period. Att göra en utvärdering är vi alla överens om, och det står dessutom i vårt betänkande att det ska göras en utvärdering, men det är för tidigt. Så enkelt är det. Jag tror att Kenneth Kvist och jag är helt överens i sakfrågan, men det är takten som vi kanske är lite oense om.
Herr talman! Det är så att vi ska ha ett budgetsystem som är operationellt och överskådligt, och det kan gärna också innehålla vissa som jag säger makropolitiska mål, som vi diskuterar på ett medvetet sätt och därför får en så gott gjord budget som möjligt för staten. Men man får samtidigt se till att man inte skapar system i riksdagen som styr det innehåll som riksdagen har att besluta över. Skapar man sådana system som styr riksdagens innehåll urgröper man väljarens makt över att påverka riksdagens sammansättning och därmed den politik som förs. Då är det ett demokratiskt problem. Om man alltså styr riksdagen så mycket att riksdagen inte har någon frihet att kunna välja politisk linje har man i en djupare mening begränsat demokratin, och det är inte en önskvärd företeelse. Det finns sådana, riksdagens makt begränsande, inslag i budgetsystemet, och det är inte bra. Oavsett om man har kunnat hänvisa till att formlerna tvingar oss till ditten och datten så är det nog en politisk diskussion som man får ta innehållsligt och konkret i så fall med medborgarna, i stället för att kunna hänvisa och krypa bakom den här typen av regelverk, för den är på sikt inte bra för demokratin.
Herr talman! Jag skulle aldrig för mitt liv krypa bakom några budgetprocesser eller använda det som argument när jag träffar medborgare som är nöjda eller missnöjda med de politiska beslut vi fattar här i kammaren. Detta är mig helt främmande, och något annat har jag aldrig heller påstått. Men som sagt var: I sak tror jag att Kenneth Kvist och jag är ganska överens om att det är klart att det här behöver utvärderas, och det ska ju också göras. Men min åsikt är att vi nog behöver ha några fler års erfarenheter av hur det här fungerar innan vi så tvärsäkert säger hur vi i stället ska ha det.
Herr talman! Folkpartiets förslag när det gäller EU-parlamentarikernas möjlighet att få framträda här i kammaren är naturligtvis en spegling av att vi har ett väldigt starkt EU-engagemang och tycker att det är väldigt viktigt att också visa den här kopplingen mellan Sveriges riksdag och EU-parlamentet, så för oss är det här inte någon svår fråga. Det handlar inte om att låta - som både Mats Berglind och Kenneth Kvist antytt - vem som helst komma och delta i debatter här i riksdagens kammare. Så är det naturligtvis inte. Vi har ju utomstående som deltar som inte är riksdagsledamöter, nämligen regeringsledamöterna. De har ju tillgång till talarstolen också, och det ska de självklart ha. Jag är alltså inte så rädd att vi skulle degradera vår egen ställning som riksdagsledamöter genom ett sådant förslag. Mats Berglind tog också upp mitt förslag som handlar om att man skulle ha någon typ av regionala riksdagskontor för att sprida information om riksdagen i Göteborg. Jag vill betona att jag tycker att vi ska ha flera regionala riksdagskontor. Precis som Mats Berglind är jag angelägen om att det här sprids ut i landet. Jag nämnde bara Göteborg som det första stället där man skulle kunna pröva det här. Rent praktiskt påminner det ju mycket om riksdagens fina informationscentrum som vi har här i närheten, tvärs över gatan. Visst, det är bra med medborgarkontor, men min erfarenhet är att kommunerna har väldigt begränsade resurser att satsa på de här medborgarkontoren. Det är rätt lite som man kan lägga in där. Vissa har bra bibliotek, och då kan man ge information där också. Men det ena goda utesluter inte det andra, och det är därför vi är angelägna om att man prövar den här tanken med regionala riksdagskontor. Och observera: Vi har inte fått avslag på förslaget; det är bara sagt att det ska beredas någon gång. Det är därför jag är angelägen om att pressa på så att någonting händer. Sedan vill jag bara fråga Mats Berglind helt kort, eftersom jag har en replik till, vad Mats Berglind anser om vårt förslag att döpa om och organisera om det stora, tunga miljö och jordbruksdepartementet.
Herr talman! Vi är helt överens om att det är viktigt att de debatter som förs och de beslut som fattas i riksdagen kommer så många till del som är intresserade av det. Då är det naturligtvis hela tiden en avvägning mellan hur det ska gå till i förhållande till hur mycket resurser det är rimligt att vi lägger ned på det. Då menar jag att ska riksdagen bygga upp egna regionala kontor så tror jag att det blir en för dyr kostnad att ha en sådan informationsverksamhet med egna kontor, egen personal och vad det nu innebär, och inte ändå komma så nära medborgarna som jag tycker är själva "pointen" med att finnas ute i kommunerna, på bibliotek och medborgarkontor. Det kanske finns andra ställen som vi inte har tänkt på där riksdagens informationsverksamhet - utan att det behöver vara några stora ekonomiska åtaganden - skulle kunna finnas tillgänglig på ett lätt sätt, och framför allt kanske med folk som är där och är kunniga och kan hjälpa till med t.ex. hur man söker i det datasystem vi har med hemsidor och annat. Det är det jag menar: Det är bättre att få ut det här så brett som möjligt än att ha enstaka eller ett flertal regionala kontor dit ändå de som är intresserade måste resa för att få sådan information. Det är den avvägningen jag har gjort. Vad gäller det här med EU-parlamentariker är det, som det står i betänkandet, två olika beslutande församlingar. De som på det sättet har med varandra att göra ska naturligtvis ha väldigt nära samarbete, men det är inte säkert att det ska vara på det sättet, i kammaren. Jag kan tänka mig att det finns ett antal landstingsfrågor och kommunala frågor som också skulle vara av största vikt och skulle vara intressanta att höra i en sådan debatt, men den tanken har ju aldrig slagit oss, och det är de sakerna jag fortfarande tycker att vi ska hålla isär.
Herr talman! Tyvärr fick jag inte svar på min fråga som jag tycker är väldigt relevant, nämligen vad man ska göra av det stora tunga miljö och jordbruksutskottet. Jag hade ju idéer, och vi i Folkpartiet har i olika sammanhang fört fram hur viktigt det är med konsumentfrågorna - att man fokuserar väldigt mycket på dem och att maten måste behandlas både i ett konsumentperspektiv och i ett näringspolitiskt perspektiv. Vidare finns det frågor kring detta med kulturlandskap. Det finns en mängd olika frågor som väl ändå borde leda till att det ska göras en översyn av detta stora utskott. Jag tror att jag tidigare felaktigt talade om departement. Naturligtvis menar jag miljöoch jordbruksutskottet. Det är ju det som vi kan yttra oss över här. Det är beklagligt om Mats Berglind inte är ett dugg intresserad av att fundera i de banor som vi i Folkpartiet redovisar i vår motion. Således finns det anledning för oss att återkomma om detta. Sedan vill jag helt kort beröra kostnaderna för ett eventuellt regionalt riksdagskontor i Göteborg. I vår motion framhåller vi att detta ska kunna finansieras inom kostnadsramen; det ska alltså inte bidra till ökade kostnader, och det är jag säker på att vi kan gå i land med.
Herr talman! Eftersom jag var klart medveten om att jag hade en replik kvar sparade jag en fråga för att ha något att säga även i den repliken. Det här med medborgarkontor har vi ju rett ut. Sedan får vi se hur detta ska fungera i framtiden och vem som så att säga kommer att få rätt. När det gäller utskottsindelningen och hela den problematiken vet Helena Bargholtz lika väl som jag att det ständigt är fråga om en diskussion och en översyn när det gäller hur våra utskott ska indelas och vilka ämnesområden som ska ligga på vilket utskott. Saken utreddes för inte alltför länge sedan, och man kom fram till ordningen att det fortfarande ska heta jordbruks och miljöutskottet. Vi får väl se om det under den närmaste tiden kommer fram nya synpunkter när det gäller att göra en förändring. I varje fall har jag inga argument för en förändring just nu.

Herr talman! I detta betänkande behandlar lagutskottet dels regeringens proposition Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, dels ett förslag från Riksdagens revisorer angående Revisorsnämnden. Redan i maj 2000 när revisorerna lade fram sitt förslag väckte Moderata samlingspartiet förslaget om att helt eller delvis privatisera Revisorsnämndens verksamhet avseende auktorisation, godkännande och tillsyn. Därigenom skulle en del av de problem som revisorerna pekar på, bl.a. svårigheten att rekrytera och behålla kvalificerad personal, sannolikt undanröjas. Om ansvaret för tillsynen ligger närmare yrkeskåren finns det också större anledning till diskussion om moral och etik inom kåren, vilket är mycket angeläget och borde kunna leda till att tillsynen ger bättre resultat. En privat lösning undanröjer också de problem som för närvarande följer av att revisorerna är underkastade dubbel tillsyn genom att såväl staten som FAR och SRS har disciplinära system. En allvarlig nackdel med den nuvarande ordningen är nämligen att man inom ramen för de båda systemen kan komma fram till olika beslut i samma ärende, vilket leder till sänkt trovärdighet för både branschens och statens tillsyn. Utskottsmajoriteten hänvisar till regeringens uttalande i proposition 1994/95:152 om att revisionen i vissa företag ska utföras av kvalificerade revisorer, ett krav som bl.a. motiveras av det allmännas intresse av en kompetent revision i kampen mot ekonomisk brottslighet och mot skattefusk. Verksamheten ställer också särskilda krav på oberoende och integritet. Starka skäl talar därför, enligt regeringen, för att behörighet att utföra lagstadgad revision även i fortsättningen ska meddelas av staten. Riksdagen anslöt sig till regeringens bedömning och beslutade att inrätta den statliga Revisorsnämnden. Men om detta resonemang vore relevant skulle vi inte kunna ha en ordning som innebär att advokaters motsvarande behörighet beslutas av Advokatsamfundets styrelse och att tillsynen av att advokater iakttar god advokatsed utövas av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Även advokaters kompetens och integritet är av vital betydelse för kampen mot den ekonomiska brottsligheten, inte minst när de fullgör uppdrag som konkursförvaltare. Med jämna mellanrum reses det krav på att dessa verksamheter hos Advokatsamfundet ska förstatligas. Av detta har det blivit intet, beroende på att man varje gång kommer fram till att det befintliga systemet fungerar ganska väl. Vi moderater är övertygade om att det skulle fungera precis lika bra för revisorer som det gör för advokater om de aktuella uppgifterna handhas av ett icke-offentligt organ. Vi anser därför att regeringen bör lägga fram förslag till ett sådant nytt system för tillsyn, auktorisation och godkännande av revisorer som jag här har redovisat. Sådana systemförändringar som vi efterlyser kommer det naturligtvis att ta sin tid att genomföra. I avvaktan på det får vi acceptera att auktorisation och tillsyn sker i statlig regi. Det är då av vikt att verksamheten sker så effektivt som möjligt inom ramen för det befintliga systemet. Riksdagens revisorers ingående granskning av Revisorsnämnden har visat att så inte är fallet. Revisorernas granskning visar att Revisorsnämndens kansli har haft problem med rekryteringen och med hög personalomsättning, vilket har varit hinder för den aktiva tillsynen. Revisorerna lämnar förslag som syftar till att förbättra sammansättningen av Revisorsnämnden med avseende på ledamöternas kompetens, till att handläggningstiderna hos nämnden kortas och till att regeringen förser riksdagen med bättre underlag för sin resultatuppföljning. Vi ser förslagen som mycket välgrundade och har svårt att förstå hur detta över huvud taget kan vara politiskt kontroversiellt. Jag upphör aldrig att förvåna mig över hur revisorerna i plenum kan uppnå konsensus i olika frågor medan förslagen, när de sedan ska behandlas av riksdagen, nästan alltid stupar på prestigetänkande. Herr talman! Vi i Moderata samlingspartiet står bakom båda våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall enbart till reservation nr 1.

Herr talman! I fråga om detta betänkande, som rör revisorer och revisionsverksamhet, yrkar vi i Centerpartiet bifall till utskottets förslag utom på en punkt. Det gäller då villkoren för godkännande och auktorisation. Där yrkar jag bifall till vår reservation, reservation nr 3. Anledningen till vårt ställningstagande är Revisorsnämndens särskilda villkor med krav på 1 500 timmars yrkesmässighet. Vi anser att förslaget missgynnar småbarnsföräldrar, främst mödrar. Det uppstår svårigheter när det gäller möjligheterna att förena föräldraledigheten med bibehållen auktorisation eller med bibehållet godkännande. Regeln tycks för övrigt vara överflödig. Enligt Revisorsnämndens praxis har det inte blivit avslag i något fall där sökandena varit småbarnsföräldrar. Det framhålls att kravet på yrkesmässig revision inte har skapat några problem. Jag tolkar det som att de som sökt har fått ansökan om undantag beviljad. Varför då inrätta en regel som alla verkar vara överens om att man i praktiken inte ska tillämpa? timmarsregeln för den som varit föräldraledig både minskar vi byråkratin och bidrar till ett barnvänligare arbetsliv. Alternativet är att föräldraledigheten räknas som yrkesverksam tid. Som förslaget nu ser ut kommer riksdagen att fatta ett beslut med utskottets påpekande att det utgår ifrån att det även i fortsättningen ska beviljas undantag från denna regel. Att ansökan ska göras till Revisorsnämnden för att få detta godkännande och att examina och praktik ska överensstämma med gällande bestämmelser är rätt i sak. Det är kravet på 1 500 timmars yrkesverksamhet som vi ifrågasätter. Noteras bör också att motsvarande krav inte finns inom andra yrken där staten utfärdar legitimation, t.ex. vad gäller tandläkare, läkare och sjuksköterskor. Jag har talat med människor inom offentliga sektorn som tillhör dessa yrkeskategorier, och de säger sig aldrig ha hört talas om något sådant krav. För övrigt instämmer vi i att det är bra att det ställs höga krav på revisorer. De har ett stort ansvar, och det är viktigt att de arbetar seriöst. Vi tycker också att det är bra att revisorerna ska vara oberoende. Vi bifaller utskottsmajoritetens förslag att Revisorsnämndens verksamhet ska vara i statlig regi även i fortsättningen.

Herr talman! Vi får nu en ny revisorslag. Det nya förslaget innehåller en definition av begreppet revisorsverksamhet samt ett antal nyheter som syftar till att garantera revisorsverksamhetens oberoende. Vidare klargörs Revisorsnämndens befogenheter att utöva tillsyn över revisorer och revisionsbolag.

Utskottet förslår att riksdagen antar regeringens förslag samt avslår Riksdagens revisorers förslag och de två motioner som behandlas i betänkandet. Därutöver föreslår utskottet på eget initiativ en viss följdändring i försäkringsrörelselagen. En oberoende revision är ett viktigt fundament i ett modernt samhälle. Det får inte finnas några tvivel om att verksamheten sköts på ett opartiskt och oberoende sätt. Starka och oberoende revisorer bidrar till hög moral och god etik i företagens revisionsverksamhet och motverkar ekonomisk brottslighet. Det sker ett antal klarlägganden i detta lagförslag som avser att ytterligare förbättra de framtida förutsättningarna. Det slås exempelvis fast vilken utbildningsnivå som krävs för att bli godkänd eller auktoriserad revisor och vad som krävs för att personer med äldre utbildning ska kunna fortsätta att utöva sitt yrke på samma sätt som tidigare. Det slås också fast vad som gäller när revisorer har verksamhet utanför revisionsuppdraget samt hur disciplinärenden ska hanteras. Vi får nu en revisionslag som är modern och framåtsyftande, där Revisorsnämnden får en nyckelroll när det gäller utvecklingen av god revisorssed. Nämnden har sedan den bildades dragits med vissa etableringsproblem, men har på senare tid börjat komma in i sin verksamhet mer och mer. Revisorsnämnden får i och med antagandet av denna lag ett bra verktyg för sin framtida verksamhet. Christel Anderberg säger att det tycks vara en regel här i riksdagen att Riksdagens revisorers förslag avslås. När det gäller vårt utskott har i varje fall inte jag den uppfattningen. Vår policy har varit att ta Riksdagens revisorers förslag på allvar. I detta fall föreslår vi avslag av det skälet att flera av de förslag som Riksdagens revisorer kom fram till i sin granskning är genomförda eller på väg att genomföras. Därmed yrkar vi avslag på Riksdagens revisorers förslag. Vi yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på alla till betänkandet fogade reservationer och på motionerna. Det gäller således också Riksdagens revisorers förslag angående Revisorsnämnden.

Herr talman! Varje år plundras ett stort antal aktiebolag på stora värden. Det sker genom att oseriösa personer köper aktiebolag och sedan tömmer dem på tillgångar. Kvar blir endast bolagets skulder. Utredningar kring dessa s.k. skalbolagsaffärer försvåras av att gärningsmännen vidtar åtgärder i syfte att dölja vilka personer som haft det bestämmande inflytandet i bolagen. När aktiebolag köps för att plundras brukar den gamla styrelsen avträda från sitt uppdrag i samband med överlåtelsen. Ofta utser köparen ingen ny styrelse, utan agerar i stället genom en bulvan som företräder bolaget. Det finns då ingen styrelse som kan redogöra för vad som förekommit i bolaget när förundersökning inleds. En annan teknik för att dölja kriminella förehavanden är att låta det bolag som ska plundras byta ägare och styrelse upprepade gånger. När brottet har fullbordats gör styrelsen invändningen att den avgått innan oegentligheterna började och således är ovetande om vad som skett. Vilseledande åtgärder av detta slag ställer polis och åklagare inför stora problem. Om aktiebolagsregistret alltid gav en korrekt bild av bolagsstyrelsen vid ett givet tillfälle skulle det väsentligt underlätta arbetet med att utreda ekonomisk brottslighet. Det skulle också underlätta för dem som har kontakter med bolaget i andra avseenden, exempelvis borgenärer och medkontrahenter i affärsuppgörelser. Det förekommer att aktiebolag enligt aktiebolagsregistret helt saknat styrelse under en längre tid. När Patent och registreringsverket - PRV - inlett ett likvidationsförfarande mot bolaget anmäler det en ny styrelse. Till följd härav avbryts likvidationsförfarandet, och ärendet avskrivs. Så snart avskrivningsbeslutet fattats avgår den nya styrelsen och bolaget står återigen utan styrelse. PRV inleder då ett nytt likvidationsförfarande med risk för att detta avslutas på samma sätt. Det är viktigt att det finns möjligheter att agera mot bolag som bedriver oseriös verksamhet. Att ett bolag utan giltig grund saknar behörig styrelse eller att bolaget upprepade gånger avregistrerar styrelsen för att sedan anmäla en ny tyder på att verksamheten inte är seriös. Därför bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag till lagreglering som möjliggör att tvångslikvidationsförfarandet fullföljs trots att en ny styrelse anmälts sedan förfarandet inletts. För att seriösa bolag inte ska drabbas menligt bör reglerna utformas så att tvångslikvidationsförfarandet upphör då PRV kan konstatera giltig grund för att någon styrelse inte funnits. Ett exempel är vid dödsfall i fåmansbolag. Man kan t.ex. införa en regel som innebär att tvångslikvidationsförfarandet vilandeförklaras under en viss tid när anmälan om ny styrelse inkommer. Personer som är registrerade som styrelseledamöter i aktiebolagsregistret påstår ibland att de har avgått före en viss kritisk tidpunkt och att de därför inte kan göras ansvariga för de handlingar som företagits i bolagets namn. En möjlighet att komma till rätta med problemet är att förändringar i kretsen av styrelseledamöter ska ges rättsverkan först i och med att avgången anmäls för registrering i aktiebolagsregistret. Utskottsmajoriteten har avstyrkt det moderata förslaget med motiveringen att det kan synas rimligt att en styrelseledamot ansvarar så länge som han står registrerad som styrelseledamot, vilket skulle medföra olägenheter för seriösa bolag, exempelvis genom att en nyvald styrelse inte skulle kunna fatta några beslut förrän registrering kommit till stånd. Under kortare övergångstider skulle bolagen då, enligt majoriteten, komma att utsättas för risken att helt sakna ställföreträdare och därmed rättshandlingsförmåga. Detta är en missuppfattning. Vårt förslag är att rättsverkan knyts till anmälan till PRV, inte till att registrering har hunnit ske. Därmed finns det ingen risk för ett sådant interregnum som majoriteten talar om. Även i propositionen diskuteras en modell av den typ vi förespråkar. Jag förstår inte regeringens resonemang. Det sägs att en sådan regel skulle ge upphov till praktiska och rättsliga problem, t.ex. om styrelsen har utsett en ny ledamot i den avgångnes ställe och den sistnämnde försummar registreringsanmälan. Enligt 8 kap. 15 § aktiebolagslagen är det ju i första hand bolaget som ska göra anmälan och först i andra hand den person som den registreringspliktiga ändringen gäller. Om ett bolag skulle hamna i den situation som beskrivs i propositionen får man stå sitt kast för att anmälan inte har skötts så som man borde ha gjort. Om det finns utrymme för så här många missförstånd är det enligt Moderata samlingspartiet ytterst rimligt att riksdagen begär att regeringen snarast sätter i gång med den belysning av frågan som den själv aviserar. Herr talman! Moderata samlingspartiet står bakom båda sina reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag vill bara göra en liten markering. I och för sig tycker vi att det är utomordentligt bra att moderaterna börjar att ta initiativ till att förändra lagstiftningen så att vi kan stävja den ekonomiska brottsligheten. Många gånger är det inte så dramatiska förändringar som man behöver göra för att uppnå rätt hyggliga resultat. Vi kristdemokrater står bakom bägge reservationerna, men jag yrkar bifall till reservation 2. Christel Anderberg har onekligen utvecklat det här på ett heltäckande sätt. Men vi missförstod tydligen varandra i utskottsarbetet. Poängen med moderaternas motion är att man knyter rättsverkningarna till anmälan av registrering hos PRV. Om jag avgår ur en styrelse ska jag själv disponera över rättsläget. Jag ska inte behöva att vara beroende av någon annan, t.ex. av en myndighets registrering. Däremot kan man knyta rättsverkningarna till att man anmäler förhållandet till Patentverket. Då får vi ett objektivt iakttagbart faktum som man kan knyta rättsverkningar till. Då försvinner möjligheterna till att manipulera dessa beslut, vilket alltså sker ute i verkligheten. Det här är väldigt enkelt, okomplicerat och rakt. Därför skulle man inte behöva så mycket begrundanden för att göra en justering i enlighet med motionärens önskemål. Nu går skrivningarna i utskottsbetänkandet ändå åt det här hållet när det gäller den villkorade avsägelsen. Jag förstår inte varför man vill ha det på det sättet när det kan vara på det raka, enkla sättet. Det behövs inga villkor.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till förslagen i lagutskottets betänkande nr 5 och avslag på samtliga reservationer. I betänkandet behandlas regeringens proposition Likvidation av aktiebolag m.m. Det här är alltså en fortsättning av reformeringen av aktiebolagslagen. I propositionen föreslås ändringar i lagen när det gäller bestämmelsen om likvidation. Vidare föreslås åtgärder mot oseriösa förfaranden i aktiebolag, beträffande problem med styrelselösa bolag och s.k. målvakter. Bestämmelserna om tvångslikvidation skärps så att bolag utan behörig styrelse ska kunna förpliktas att gå i likvidation efter kortare tid än i dag. Slutligen föreslås att styrelsen inte får överlåta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning och ansvaret för tillsynen över bolagets förhållanden på någon annan för att stävja missbruk av generalfullmakter. Herr talman! I den första reservationen vill moderaterna och kristdemokraterna att Patent och registreringsverket, PRV, ska kunna fullfölja ett tvångslikvidationsförfarande som inletts mot ett styrelselöst bolag, trots att bolaget under förfarandet anmält en ny styrelse. Det förslaget har behandlats av Aktiebolagskommittén som enhälligt kom fram till att inte lägga fram ett sådant förslag. Man ansåg att en bestämmelse av det slaget skulle kunna få olyckliga effekter. PRV skulle t.ex. i enskilda fall vara tvunget att ta ställning till om bolaget haft en giltig ursäkt för att inte anmäla styrelse i rätt tid. Denna prövning rymmer uppenbarligen besvärliga fall och besvärliga gränsdragningar. Hur sjuk ska man behöva vara för att ha en giltig ursäkt? Ett sådant system skulle inte bara drabba oseriösa bolag. Även seriösa bolag som varit utan styrelse en tid kanske på grund av dödsfall, sjukdom eller andra extraordinära omständigheter skulle kunna drabbas av myndigheternas ifrågasättande och förelägganden. För övrigt har även aktiebolagskommittén konstaterat att det aktuella missbruket numera är ganska litet. I den andra reservationen, också den av Moderaterna och Kristdemokraterna, förordas att en styrelseledamots avgång ska få rättsverkan först i och med att avgången anmäls för registrering i aktiebolagsregistret. Både Bulvanutredningen och aktiebolagskommittén har övervägt om en ordning av detta slag bör införas. Bulvanutredningen uttalar sig i ganska allmänna ordalag men förklarar sig skeptisk till idén, medan aktiebolagskommittén enhälligt fann att en sådan reglering skulle kunna leda till resultat som i det enskilda fallet skulle anses stötande. Man kan då säga att det är två utredningar som har uttalat sig mot införandet av en bestämmelse av det slag som reservanterna förordat. Nackdelen med ett system där rättsverkan vid styrelseledamots avgång knyts till registreringen är framför allt att den avgående styrelseledamoten kommer att bli behörig med ansvar som ledamot under en tid. Det kan faktiskt ta upp till ett par veckor, även om aktieägarna vill avsätta honom eller om han själv vill avgå. Den gamla principen om att en styrelseledamot är bolagets förtroendeman som kan avsättas respektive avgå när som helst åsidosätts därmed. Bestämmelser som innebär att en avgående styrelseledamot förblir styrelseledamot till dess han eller hon har avregistrerats, eller i vart fall anmälts för registrering, kan också få svåröverblickbara effekter. Dels skulle det kunna leda till att en avgående ledamot drabbas av skilda slag av personligt betalningsansvar, dels skulle det kunna leda till att en avgående ledamot som aktieägaren vill avsätta omedelbart kommer att vara kvar under en kort period med den behörighet som följer med styrelseuppdraget. Sedan ska vi faktiskt konstatera att det stora flertalet bolag är seriösa. Vill man skärpa lagens regler måste man vara noga och se till att bestämmelserna är ändamålsenliga även för dessa företag. Sedan är det så, som Rolf Åbjörnsson också sade, att regeringen i propositionen avser att belysa frågan ytterligare och kommer att återkomma till riksdagen med lagförslag. Det här är det långsiktiga arbetet med att reformera hela aktiebolagslagen. Herr talman! Lagutskottet finner det angeläget att de som står bakom kriminell eller på annat sätt oseriös verksamhet kan hållas ansvariga för just den verksamheten. Det gäller självfallet även om verksamheten bedrivs i aktiebolagsform. Däremot får vi akta oss för att skapa en lagstiftning som innebär betydande olägenheter för företagen, utan noga bedöma alla förslag som läggs fram.

Herr talman! Jag uppfattade att Pärssinen hängde upp sitt resonemang på förslaget om att man ska knyta rättsverkningarna till registrering och inte anmälan om registrering. Om man knyter det till anmälan om registrering förstår jag inte vad det skulle kunna vara för olägenheter. Det är ju en sak som jag disponerar över omedelbart på samma sätt som jag, om jag ska avgå från en styrelse, anmäler det till styrelsen - normalt sett anmäler jag det också till PRV - eller om bolaget självt vill anmäla det till PRV, vilket man också ska göra. Det blir alltså ingen fördröjningseffekt och egentligen ingen skillnad mellan det rättsläge vi har i dag och ett framtida rättsläge. Men skillnaden blir att man får en officiell registrering av vad man avser att göra.
Herr talman! Det blir ju som Rolf Åbjörnsson säger. Men nackdelarna blir mindre om det är själva anmälan som gäller för rättsverkan. Då kan man göra själva anmälan relativt snabbt. Men likväl kan det ta någon eller några dagar innan anmälan har kommit in till PRV. Till dess skulle alltså den avgående styrelseledamoten, även om det är under en kortare tid, behålla sin behörighet och sitt ansvar. Det skulle därmed kunna uppkomma olämpliga effekter även här. Däremot har regeringen aviserat i propositionen att man vill se över den alternativa ordningen, som även Christel Anderberg nämnde.

Fru talman! Lagutskottets betänkande LU2 gäller en handlingsplan för konsumentpolitiken som ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2001, alltså om en månad och en vecka. Hela 84 olika yrkanden är ställda i detta betänkande. Det visar att frågorna är intressanta för politikerna. Jag är inte så säker på att medborgarna är lika intresserade. De flesta konsumenter vet vad de vill handla och kan ta reda på produktens kvalifikationer, och förhoppningsvis finns det några människor kvar som kan säga nej till ett erbjudande på grund av att de inte har råd att köpa produkten eller tjänsten. Det är för de andra som denna politik gäller. Den här är en proposition som bygger på den parlamentariska utredningen Starka konsumenter i en gränslös värld. Som bekant delade jag inte majoritetens slutsatser mer än på en punkt, nämligen den som skulle göra konsumenten stark, dvs. utbildning. Det var betecknande nog den enda som regeringen inte anammade. Min uppfattning är att konsumenten som individ kan bli stark, säker och trygg i sin köpsituation endast genom att öka sin egen kunskap. Statens ansvar är att skapa klara regler som vanliga medborgare kan förstå utan juridisk expertis. För dem som har handikapp, fysiska eller psykiska, eller av andra skäl inte kan ta till sig information finns andra vägar till stöd och hjälp. Om en vuxen normalbegåvad människa överbeskyddas och inte får göra sina egna misstag hindras den från att utvecklas och lära sig och därmed även från att träna på att bli bättre. Hur skulle det se ut om föräldrar aldrig gav barnen en chans att lära sig att stå för sina egna handlingar? Då skulle de förbli barn och behöva föräldrarnas skydd hela livet. Sådant är inte livet, och sådan bör inte heller konsumentpolitiken vara. Ja, det framgår med all önskvärd tydlighet att jag har en annan uppfattning än majoriteten i utskottet, och det är jag i min fulla rätt till. Det är det som är demokrati. Jag lyssnade på morgonandakten i förra veckan. Nu får man inte kalla det för andakt utan för betraktelse. Den var en hyllning till den envisa människan. En envis människa är den som har en ståndpunkt och vågar stå för den. Det är en människa som har civilkurage nog att stå emot den gängse uppfattningen och som vågar lyssna på sin övertygelse. Enligt den definitionen är jag envis i min övertygelse om att detta är helt fel väg att gå för att få starka konsumenter. När jag nu har lämnat min varudeklaration går jag över till de reservationer som Moderata samlingspartiets representanter i utskottet har lämnat till det här betänkandet. Det är reservation 1, som jag yrkar bifall till. Vi vill att den princip som ska ligga till grund för all politik, inklusive konsumentpolitiken, ska vara att kunden alltid har rätt och att det är den enskilde som ska göra sitt val och tryggt kunna förlita sig på sin egen kunskap, sunda lagar och en lyhörd och ansvarstagande marknad. Regeringen minskar i realiteten den verkliga konsumentmakten genom att gå in och styra och ställa. Reservation 2 gäller målen för konsumentpolitiken. Bland de delmål som regeringen sätter upp vill vi att det femte, kunskapsmålet, ska sättas främst, eftersom det är en förutsättning för att de andra målen ska kunna nås. Det är det enskilda mål som skulle kunna göra att de andra konsumentinsatserna blir onödiga. Därigenom skulle de avsatta resurserna, både personella och ekonomiska, kunna användas på andra områden som har stora brister. Även hushållningsmålet skulle bli uppfyllt om människor lärde sig att sköta sin egen ekonomi, lärde sig av sina misstag och framför allt lärde sig att avstå från det som de inte har råd till. Det har generation efter generation fått lära sig, och jag är rädd att den enkla principen inte gäller i dag. Det visar den diskussion som finns om den s.k. överskuldsättningen. En skuld är ett tecken på att någon har köpt eller gjort någonting som den egentligen inte hade råd till. Dumma saker gör alla någon gång i livet, och för det mesta får man stå sitt kast och lära sig av det. Om nu någon annan ska betala mina skulder, någon som inte ens har haft nytta av produkten, vart leder det? Reservation 4 rör kommunal konsumentverksamhet. Vi anser inte att offentligt finansierade konsumentrådgivare är det bästa sättet att använda skattemedel eller att hjälpa konsumenterna. Det finns förslag i utredningen om att genom lagstiftning tvinga alla Sveriges kommuner att inrätta konsumentvägledning. Där gick regeringen på vår linje, dvs. att det ska bygga på frivillighet. Ibland är regeringen riktigt förståndig! Vår nästa reservation, nr 7, handlar om konsumentundervisning, och det har jag redan talat om. Vi vill att skolungdomar ska ges möjlighet att lära sig privatekonomi på ett konkret och praktiskt sätt i grundskolan och att privatekonomi bör vara ett möjligt tillvalsämne i gymnasieskolan. Reservation nr 9 gäller ideella organisationer. Vi anser att statens insatser inte ska ökas, utan gradvis tonas ned för att konsumentsammanslutningar av olika slag ska kunna bildas, växa och ta på sig större uppgifter. Det finns flera sidor på Internet att tillgå kostnadsfritt, bl.a. Consumer Intelligence och Spara Pengar, men dessa underkänns eftersom de betjänar båda kontrahenterna i vad som kallas marknaden. Fru talman! Reservation nr 11 gäller produktsäkerhetslagens tillämpningsområde. Den lagen är ett stöd och ett skydd för konsumenterna. Den kringgärdar produktion av tjänster och varor, så att säkerhet och kvalitet upprätthålls. På ett område finns ingen säkerhet för de tjänster som erbjuds, nämligen inom offentlig verksamhet, t.ex. sjukvård, skola och omsorg. Dit kan man gå, men inte få rättelse. I den verksamheten kan tjänster skada utan att produktsäkerhetslagen gäller. Det gäller t.ex. inom det område där den enskilde är särskilt svag, ofta i dubbel bemärkelse, i förhållande till sin motpart, nämligen inom den offentliga sjukvården. Där har man sitt eget försäkringssystem, där sker tillsynen i egen regi och där hänger man ut den enskilda anställda genom ett prickningssystem. Var finns producentens ansvar, och var gömmer sig de verkligt ansvariga? Massmedierna har uppmärksammat att alltfler patienter har fått en behandling som de inte har förväntat sig, om de har fått någon alls. I många fall, alltför många, har vården skadat dem. Många patienter är oroliga, och den stressade personalen får ofta klä skott för missnöjet. Vi moderater har länge drivit frågan om att utvidga produktsäkerhetslagen. Redan vid behandlingen i riksdagen 1988/89 framhöll vi att lagen också måste omfatta varor och tjänster som erbjuds i offentlig verksamhet. Stegvis har vår inställning fått ett allt bredare stöd. Den stora fördelen med att utvidga produktsäkerhetslagen till offentlig verksamhet är att lagen därigenom bättre skulle kunna fungera som en garanti och därmed stärka konsumentskyddet när konsumenten, förhoppningsvis tillfälligt, kallas för patient. Inom EU pågår ett omfattande arbete inom det konsumentpolitiska området. Regeringen, som smickrar sig med att vara föregångare, borde gå i bräschen även för att medborgarna ska ha samma rättigheter hos sjukvården som hos skomakaren. Den sista reservationen, fru talman, nr 12, gäller forskning på det konsumentpolitiska området. Bakgrunden är att detta politiska område enligt regeringen inte tillhör någon speciell akademisk disciplin. Det är lätt ordnat genom att lägga det på en disciplin, t.ex. beteendevetenskap, eftersom man ändå ska ta reda på vad människor gör med de pengar som de har kvar när skatten är betald. Man vill också påvisa de påfrestningar för enskilda hushåll som samhälleliga strukturförändringar orsakar, och man vill belysa hur skadlig en snabb samhällsutveckling är för konsumenterna. I våras skapades ett centrum för konsumentvetenskap, och enligt resonemangen inom kommittén ska detta sedan bli en egen vetenskaplig disciplin. Det finns storslagna ambitioner om att detta ska blomma ut till ett europeiskt institut för konsumentforskning. Nu föreslås att detta centrum ska få den blygsamma summan av 3,7 miljoner för att komma i gång. Därefter, fast det står inte i propositionen, ska bidrag ur det allmänna forskningsanslaget öronmärkas till detta specialområde. Efter en uppbyggnadsperiod uppskattas medelsbehovet till 15 miljoner per år, och det bör vara garanterat för en period om minst sex år. En omfördelning av forskningsresurser till förmån för konsumentforskning ska alltså ske på andra forskningsområdens bekostnad. Vi anser att forskningen ska vara fri. Detaljstyrning med krav på ökad samhällsnytta av det ena eller andra slaget begränsar den akademiska friheten och riskerar dessutom att få motsatt verkan. Forskning är naturligtvis centralt på ett sådant område som konsumentpolitiken, där mycket är politisk ideologi, men en fri forskning har bättre förutsättningar att lyckas. Statens mål bör därför vara att skapa förutsättningar för utveckling och bibehållande av starka och självständiga forskningsinstitutioner. Med detta, fru talman, har jag gått igenom det digra antalet av reservationer mot innehållet i detta betänkande. Jag vill upprepa att jag yrkar bifall endast till reservation 1; detta för tids vinnande. Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 3. Propositionen som behandlas i detta betänkande handlar om en handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005, en övergripande plan med vida målinriktningar som också visar på många frågeställningar som är under behandling. Det kan därför förväntas att regeringen successivt efterhand kommer med flera specificerade förslag inom olika delområden inom konsumentpolitiken. Kristdemokraterna kommer givetvis att noga följa utvecklingen och, då vi finner det påkallat, genom motioner eller på annat sätt aktualisera frågor inom handlingsplanens ram. Regeringen har som underlag för propositionen bl.a. haft betänkanden från konsumentpolitiska kommittén och också till stora delar lagt fram förslag i linje med dessa, men också i ett antal fall varit lyhörd för bl.a. vår reservants synpunkter i kommittébetänkandet, vilket vi så klart tycker är bra. Vi har från Kristdemokraterna inget att invända mot de fem huvudmål för konsumentpolitik som föreslagits, dvs. inflytandemålet, hushållningsmålet, säkerhetsmålet, miljömålet och kunskapsmålet. Fru talman! Från bl.a. Synskadades Riksförbund har det dock förts fram förslag om att ett sjätte huvudmål borde ha funnits med, nämligen tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade konsumenter. Vi kristdemokrater tycker att det finns en stor relevans i ett sådant sjätte huvudmål och har därför i en motion lagt ett yrkande om detta. Det är klart att det kan invändas att redan med den nu lagda planen ska tillgänglighet och användbarhet för alla, också funktionshindrade, ses som inkluderade i planen. Detta är lätt att säga, men det ska också efterföljas och hela tiden finnas med i det konsumentpolitiska utvecklingsarbetet. Därför hade det varit bra att speciellt poängtera de funktionshindrades rättmätiga krav genom ett huvudmål också i den konsumentpolitiska handlingsplanen. Det kan också invändas, precis som utskottet gör i betänkandet, att de funktionshindrades krav redan finns beaktade genom besluten i handikappbetänkandet våren 2000. Det är naturligtvis bra att handikappolitiken inkluderar alla typer av problem för funktionshindrade, också problem som finns för funktionshindrade som konsumenter. Men vi menar att det hade varit en styrka och ett uttalat fullföljande av handikappbetänkandets mening att också starkt markera dessa frågors angelägenhet genom att föra fram dem som ett huvudmål i konsumentpolitiken, ett synsätt som jag i alla fall har uppfattat har stöd även hos Sveriges konsumentråd. Vi kristdemokrater har därför reserverat oss till förmån för ett sådant sjätte huvudmål, en reservation som jag redan inledningsvis yrkade bifall till. Fru talman! Kristdemokraterna noterar med tillfredsställelse att regeringen, som jag tidigare nämnde, i propositionen beaktat den reservation i kommitténs slutbetänkande där vår representant finns med. Vi tycker således att det är bra att regeringen inte föreslår att en konsumentvägledning ska vara en obligatorisk uppgift utan frivillig. Vi tycker att det är viktigt att den kommunala självstyrelsen får råda. Vi vill att lösningarna vad beträffar konsumentvägledning ska kunna skilja sig i olika kommuner eftersom behoven och förutsättningarna kan se så olika ut. Genom frivillig konsumentvägledning kan också andra finansieringsformer utvecklas, t.ex. genom ett aktivt samarbete med det lokala näringslivet och fristående konsumentorganisationer. När det gäller kommitténs förslag att inrätta ett konsumentdepartement tycker vi liksom regeringen att något sådant departement inte behövs. Vi anser att det redan nu bör finnas kapacitet inom Regeringskansliet för analys och relevant behandling av konsumentfrågorna och stöder därför i stället förslaget att bilda ett råd för konsumentfrågor i Regeringskansliet till vilket, som det står i propositionen, företrädare för de organisationer och myndigheter som har störst anknytning till konsumentfrågor bör inbjudas att delta. I motsats till vad kommittén föreslagit är vi också överens med regeringen om att konsumentkunskap inte ska göras till ett obligatoriskt ämne i gymnasiet. Konsumentrelaterade problem och frågeställningar kan, utöver i ämnet hemkunskap, även belysas i de redan obligatoriska ämnena, t.ex. matematik, samhällskunskap osv. Men vi anser också att det är viktigt att ungdomar får ökade kunskaper i grundläggande konsumentkunskap och att detta bör återspeglas i en utökning av denna undervisning i redan befintliga ämnen. Fru talman! När det gäller de föreslagna delmålen är de ganska breda och allmänt hållna. Därför är det inte heller speciellt svårt att ställa sig bakom dessa: vägledning, information och utbildning, ideella organisationers ökande inflytande och starkare ställning för konsumenterna på de finansiella marknaderna, för att nu nämna några av de åtta delmålen. Alla delmålen är ju angelägna att arbeta med och täcker in väldigt mycket av sådant som är viktigt för konsumenterna. Jag tänker inte i någon större omfattning beröra delmålen, men jag vill ta upp några punkter som faller in under dessa, och samtidigt nämna ställningstaganden till några motionskrav. Först vill jag dock konstatera att många av motionskraven redan på olika sätt är under behandling av regeringen och i EU och därför avslås i betänkandet. I en kristdemokratisk motion som kan sorteras in under delmålet vägledning, information och utbildning begär motionären ett tillkännagivande om att regeringen bör utreda om annat kött än nötkött kan ursprungsmärkas på samma sätt som detta. I dag finns ju frivillig ursprungsmärkning, men just märkning av olika slag av kött är en så angelägen fråga för många människor i Sverige att vi borde kunna gå före och åtminstone undersöka möjligheten att införa obligatorisk märkning, även om det pågår ett EU-arbete. Alldeles nyligen har vi fått veta att märkning av fisk ska införas genom EU-beslut. Märkning av de olika köttslagen känns minst lika angeläget med tanke på all uppståndelse runt djursjukdomar, svältfödda djur, antibiotikaanvändning, långa djurtransporter och mycket annat. När det gäller konsumentskyddet på området distansförsäljning och finansiella tjänster så är det naturligtvis angeläget att det stärks. Nu har ju dels regeringen tillsatt en särskild utredare med uppgift att kartlägga och analysera frågor om konsumentskyddet vid finansiell rådgivning, dels pågår ett arbete inom EU som har kommit ganska långt. Därför tycker vi att det är rimligt att avvakta vad dessa olika aktiviteter kommer fram till. Vi anser att det är viktigt att konsumenträtt och konsumentmakt ska stärkas vad gäller offentligt finansierade och styrda verksamheter som sjukvård, utbildning, barnomsorg osv. Ett led i detta är att låta konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen utvidgas till att även omfatta dessa verksamheter. Det har aviserats att studier ska göras av effekterna för konsumenterna av att nya marknader öppnats för konkurrens. Vi vill avvakta dessa studier och har därför nöjt oss med att tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet endast lägga fram ett särskilt yttrande. Kristdemokraterna har också ett motionsyrkande som handlar om att det i det standardiseringsarbete som rör konsumentområdet ska tas hänsyn till användbarhet och tillgänglighet för funktionshindrade konsumenter vid utformning av standarder för såväl produkter som tjänster. Det här motionsyrkandet skulle då kunna gå in i begreppet produktsäkerhet i propositionens delmål. Det här är som vi ser det en mycket angelägen fråga. Det har under behandlingen av motionen dock framkommit att i särskilda arbetsgrupper inom SIS och andra standardiseringsorgan bevakas och beaktas de funktionshindrades synpunkter och intressen. Det betonas också i betänkandet vikten av att de kunskaper och erfarenheter som handikapporganisationerna besitter tas till vara och får komma till uttryck i standardiseringsarbetet, och vidare att utskottet förutsätter att regeringen noga följer frågan och överväger vilka ytterligare insatser som bör komma till stånd. Vi har därför nöjt oss med endast ett särskilt yttrande när det gäller detta motionsyrkande. Därmed, fru talman, är jag klar med mitt anförande.

Fru talman! Dagens konsumtionsutbud ställer stora krav på konsumenterna för att de ska kunna göra rätt val anpassat till plånbok, funktion och miljö. En av grundförutsättningarna för att människor ska kunna göra ett bra val är att de får god information inför sina köp. Att redan i grundskolan ge barn och ungdomar bra konsumentundervisning är en mycket viktig förberedelse inför vuxenlivet. Konsumentundervisning som ges i skolan ska vara ett naturligt inslag och bör därför brytas ned på ämnesområden och i princip finnas med i varje ämne. Hushållning med resurser, återvinning och källsortering bör gå som en grön tråd genom undervisning och information. Centerpartiet har länge arbetat för att en konsekvent märkning av livsmedel ska komma till stånd, tyvärr utan stöd i riksdagen. En konsekvent märkning av livsmedel avseende produktionsland, produktionsmetoder, förekomsten av genmodifierade produkter, antibiotika, hormoner, bestrålning, färgämnen och andra tillsatser bör införas. Sammantaget kan sägas att konsumentmakten är beroende av en väl fungerande märkning av livsmedel. Detta gäller naturligtvis även i mycket hög grad halvfabrikat och färdigmat. Ekologisk odling kan också gynnas av att konsumenterna ställer krav på den mat de köper. Genom att fler konsumenter väljer ekologiska livsmedel kan produktionen öka och priserna sjunka på dessa produkter. Nya trender där allt mindre tid ägnas åt att laga mat ställer krav på livsmedelsmarknaden och människors möjligheter att genom märkning göra upplysta val. Väl utbildade och kritiska konsumenter är någonting positivt för hela livsmedelssektorn, eftersom de i nästa led medverkar till att seriösa producenter gynnas. Jag yrkar bifall till vår reservation nr 6. Så om ideella organisationer. Frågan om sund och säker mat löses inte enbart genom myndigheter och lagstiftning, utan det måste även till starka civila konsumentorganisationer som kan driva på utvecklingen. Genom att man låter konsumenter i samverkan axla ett större ansvar växer engagemanget underifrån. Centerpartiet anser därför att det bör undersökas om en del av pengarna till Konsumentverket kan omfördelas för att stödja konsumenternas egna organisationer. Regeringen måste bli bättre på att ta till vara det som finns hos de ideella organisationerna, folkrörelserna och naturligtvis den enskilda individen. Regeringens förslag att tillsätta en arbetsgrupp som ska lämna förslag till hur organisationerna ska ges ökat inflytande avstyrker vi. Det finns ingen anledning att utöka myndighetsinsatserna. Vi föreslår att medborgarna själva ska få mer att säga till om. I betänkandet finns ett inflytandemål. Vi i Centerpartiet har för avsikt att genom våra förslag öka människors inflytande. Vi uppmanar regeringen att ge människor och organisationer förtroendet att själva komma med förslag. Med anledning härav yrkar jag bifall till reservation 10. När det gäller etisk märkning har Centerpartiet i en motion yrkat på att även textilier ska ha en tydlig märkning av vilka produktionsmetoder som använts. I dag märks endast kläder med tillverkningsland. Det är oroande rapporter som påvisar att textilier kan innehålla restprodukter dels av bekämpningsmedel som används vid odling av råvaran, dels även farliga färgämnen m.m. De som kommit i kontakt med textilierna har drabbats av hudutslag. Vi anser att Sverige inom EU måste arbeta för att alla textilier ska miljömärkas. Det fanns tidigare en sådan lag men den upphörde att gälla 1993 då den ansågs vara ett handelshinder inom EU. Frågan bör åter bli aktuell på EU-nivå med hänvisning till larmrapporterna. Angående nya marknader kan man säga att alltfler verksamhetsområden inom den offentliga sektorn avknoppas och privatiseras, främst tjänstesektorn. Det betyder att likartade tjänster erbjuds konsumenterna såväl från den privata som från den offentliga sektorn, men konsumenterna kan inte på några civilrättsliga grunder ifrågasätta felaktigheter som begåtts av den offentliga sektorns företrädare. Konsumentmakten skulle kunna stärkas betydligt om konsumenttjänstlagen utvidgades till att även gälla tjänster som utförs i offentlig regi. Vi har valt att inte reservera oss i denna fråga, utan vi nöjer oss med ett särskilt yttrande, detta beroende bl.a. på att man inom EU-kommissionen senast den 1 januari 2003 kommer att rapportera om vilka behov som finns och åtgärder som man inom EU avser att vidta inom tjänstesektorn. Centerpartiet har lagt en motion med krav på ett sjätte konsumentmål angående de funktionshindrade. Men efter utskottsbehandlingen, där det framkom att konsumentpolitiken för funktionshindrade anses ingå och tillgodoses i de nationella målen för de funktionshindrade, har vi därför valt att inte fullfölja motionsyrkandet. Utskottet antog så sent som våren 2001 de nationella målen, och riksdagen har också prioriterat att arbeta med tre arbetsområden där handikapperspektivet ingår. Med den redogörelsen i utskottet nöjer vi oss. För övrigt instämmer Centerpartiet i utskottsmajoritetens förslag rörande de konsumentpolitiska målen, kommunal konsumentverksamhet och konsumentforskning.

Fru talman! Ledamöter och åhörare! Konsumentpolitiken är en del av välfärden. Det är självklart för mig som socialdemokrat. En aktiv och verkningsfull konsumentpolitik är lönsam för den enskilde, för näringsidkaren och för samhället. Det är inget gammalt politiskt område och har heller inte blivit upplyft av stora flertalet, ett område som tyvärr inte åtnjuter den status det borde ha. Men trots det påstår jag att detta är ett område som vi måste arbeta aktivt med. Det vi, som enskilda individer, tjänar på en aktiv konsumentpolitik kan många gånger uppväga en sämre löneutveckling, dvs. att det ger mer pengar i plånboken. Om vi gör felaktiga köp, om det gäller varor eller tjänster, kostar det en massa pengar och ger problem helt i onödan. Näringsidkare som har respekt för mig som enskild konsument tjänar på det genom att mitt förtroende för henne eller honom ökar. En välutbildad, stark konsument klarar sig själv, vilket gagnar henne eller honom och den seriösa näringsidkaren. Rätt köp gör att jag som konsument slipper dyra kostnader för dåliga produkter. Alla tjänar på att en näringsidkare är seriös. Alla tjänar på en stark konsument. Överskuldsättning, som många konsumenter drabbas av, kan vara personliga katastrofer som i slutändan kan kosta samhället mycket pengar. Det kostar också näringsidkarna stora summor. Fru talman! Ibland känns det som att vissa partier anser att det finns murar mellan konsumenten, näringsidkaren och samhället. Så är det inte och kan heller aldrig bli. Dels är de olika aktörerna beroende av varandra, dels tillhör vi alla minst två av dessa grupper. Flera tillhör alla tre grupperna. En fråga som inte precis har den högsta statusen bland våra politiska områden har trots allt en otroligt stor betydelse för var och en av oss i vardagen. De fem mål som vi numera har att ta ställning till känns väldigt relevanta. Inflytandemålet innebär att konsumentens ställning och inflytande på marknaden ska stärkas. Som konsument vill jag ha ett starkt inflytande över den s.k. marknaden. Jag vill inte känna att jag inte vet vad jag ska handla. Hushållningsmålet innebär att hushållen ska ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt. För många är resursbristen i första hand brist på pengar. Då gäller det att få pengarna att räcka till. Det är nog så besvärligt i en tid när utbudet bara ökar. För andra är resursbristen främst beroende på att tiden inte räcker till. Då är det viktigt att slippa springa runt och jämföra och kontrollera allt jag behöver köpa om jag inte vågar lita på marknaden. Säkerhetsmålet innebär att konsumenternas hälsaoch säkerhet ska skyddas. Om jag köper varor eller tjänster vill jag också vara säker på att de inte är skadliga vare sig för mig, för familjen eller för någon annan. Miljömålet innebär att sådana konsumtions och produktionsmönster ska utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. I dag är de flesta införstådda med att våra produktionsmönster liksom våra konsumtionsmönster påverkar miljön. Det är viktigt att de inte utarmar vårt jordklot. Det är viktigt att vi kan välja varor som är skonsamma mot miljön, bra varor som är märkta, så att jag lätt kan välja är viktigt. Kunskapsmålet innebär att konsumenten ska ha tillgång till god vägledning, information och utbildning. Det är det nya målet, och det känns mycket bra att det är med. För att vi ska kunna utnyttja allt som en aktiv konsument behöver är det viktigt att vi har tillgång till en bra utbildning, att vi har tillgång till god vägledning och att vi har tillgång till bra information. Det står numera med i propositionen och i lagutskottets betänkande som vi ska behandla i dg. Med glädje yrkar jag bifall till det målet. Utskottet ställer sig också bakom följande delmål som finns i propositionen: · Vägledning, information och utbildning till konsumenterna ska vidareutvecklas. · Ideella organisationer ska ges möjligheter till ökat inflytande i konsumentpolitiken. · Konsumenten ska ges en starkare ställning på de finansiella marknaderna. · Arbetet med produktsäkerhet och marknadskontroll, särskilt när det gäller barns säkerhet, ska förstärkas. · Konsumentforskningen ska stödjas. · Konsumenterna ska ges bättre förutsättningar att agera på nyligen konkurrensutsatta marknader. · Miljömärkningen och den etiska märkningen ska få större spridning. Här har vi poängterat att vi vill veta om regeringen tänker ändra i dessa delmål. Med andra ord vill vi ha möjlighet att påverka dessa i så fall. Propositionen har föregåtts av en utredning med många bra förslag. Alla förslag finns inte med i propositionen, men de flesta finns beaktade på så sätt att det ska tillsättas utredningar för att man ska kunna verkställa förslagen. Den stora bristen med utredningen var att tiden var för knapp. Därför är det nödvändigt att titta vidare på en hel del områden. Det här var en liten inledning om vikten av en aktiv konsumentpolitik. Det finns ett parti som skiljer ut sig i väldigt stor utsträckning i synen på vad som menas med god konsumentpolitik, och det är moderaterna. Moderaternas syn är att alla ska klara sig själva och att marknaden är självsanerande. Om det ändå vore så väl! Berit Adolfsson inledde sitt anförande med att säga att moderaterna skiljer sig väldigt mycket från oss övriga partier, och det håller jag med om. Berit Adolfssons uppfattning är att det är en rättighet som man har i en fri demokrati. Det är det som stimulerar den fria demokratin, att vi har olika uppfattningar. Att vi kan diskutera olika uppfattningar är också det som gör att riksdagsuppdraget är så roligt. Det är nästan det enda som jag och Berit Adolfsson är överens om. Sedan har jag en fråga till Viviann Gerdin. Jag blev lite orolig. Plötsligt verkar det som att Centerpartiet är på väg att närma sin moderaternas syn på konsumentpolitiken. Det kan väl ändå inte vara möjligt. I så fall blir jag väldigt besviken. Fru talman! Tyvärr krävs det en hel del regleringar och stöd från samhällets sida för att detta ska fungera. Att samhällets stöd till konsumentpolitiken skulle vara ett uttryck för planekonomi och förmyndarmentalitet känns främmande för mig som socialdemokrat. Med andra ord: Min och Berit Adolfssons syn på konsumentpolitiken skiljer sig mycket åt. Enligt Berit Adolfssons syn kan jag som konsument inte kan göra ett fritt val. Det är befängt. Att det skulle innebära att jag fråntas min konsumentmakt känns lika främmande. Kan verkligen Berit Adolfsson på fullt allvar hävda att mitt fria val är begränsat på grund av att vi har ett starkt konsumentverk? Hur många hyllmeter varor finns det inte i våra varuhus? Hur många olika sorters tvättmedel, mjöl och strumpor finns det välja mellan? Nog finns det så mycket att det räcker när jag ska välja. Vad beträffar reservationerna som handlar om kunskapsmålet vill jag yrka avslag till dessa, inte för att jag inte tycker att det är ett viktigt mål, utan därför att målen inte är rangordnade. Det är fem jämställda mål och det är bra. Ska vi rangordna målen blir det svårt att veta vilket mål som ska vara tvåa, trea osv. Jag yrkar avslag på reservationerna 1,2 och 15. Ett annat krav som finns i reservation 3 av kristdemokraterna handlar om att funktionshindrades situation ska uppmärksammas i ett eget mål. Det kan verka bra, om vi inte vill att den handlingsplan för handikappolitiken som vi antog för cirka ett och ett halvt år sedan ska följas. Vi har beslutat att följande mål ska gälla för handikappolitiken: · Det ska finnas en samhällsgemenskap med mångfald som grund. · Samhället ska utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. · Det ska vara jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder. Det är viktigt att vi arbetar mot de målen, och inte fortsätter att göra samhället otillgängligt för de personer som drabbats av någon form av funktionshinder. Förutom detta har numera Konsumentverket en viktig roll i det här arbetet som sektorsmyndighet. Jag vill dock understryka att vi socialdemokrater har arbetat och arbetar för att samhället ska bli tillgängligt för alla. Jag yrkar avslag på reservationen. Märkningsfrågorna är ständigt aktuella. Som det går att läsa både i propositionen och i vårt betänkande pågår det mycket inom det här området. I årets budgetproposition står att säkra livsmedel är ett prioriterat område, och inom EU pågår ett lagstiftningsarbete som stämmer väl överens med det som krävs i motionerna. Det känns rätt att se vad som kommer ut av det. Blir inte resultatet acceptabelt finns det all anledning att återkomma i frågan. Jag yrkar avslag på reservationerna 5 och 6. Reservationerna som behandlar de ideella organisationerna kan avslås därför att det i dag finns alla möjligheter för de frivilliga organisationerna att arbeta aktivt i den riktning som de själva önskar. Det avsätts mera pengar till dessa organisationer - jag tänker då på de 10 miljoner som avsatts till ett ungdomsprojekt. Från utskottets sida anser vi också att det bör övervägas om det ekonomiska stödet kan öka. Vi är på intet sätt oense om behovet av de frivilliga organisationernas arbete. Det är ett oerhört viktigt komplement till både Konsumentverkets och konsumentvägledarnas arbete. Jag yrkar avslag på reservationerna 9 och 10 Moderaternas syn på offentliga engagemanget i konsumentpolitiken har jag redan berört, och jag delar inte alls deras syn. Produktsäkerhetslagen har diskuterats vid alla tidigare konsumentpolitiska debatter. Frågan är viktig, men fortfarande finns det speciallagar som täcker sådana offentliga tjänster som det handlar om. Det som har tillkommit är att vissa tjänster avreglerats, och det får till följd att även här finns det mer att göra. Därför säger regeringen i propositionen att produktsäkerhetsarbetet behöver förstärkas på flera punkter och att en översyn bör göras av den svenska lagstiftningen på produktsäkerhetsområdet i samband med genomförandet av det nya produktsäkerhetsdirektivet. Visar det sig att det behövs skärpningar utgår utskottsmajoriteten ifrån att regeringen tar initiativ till det. Jag yrkar avslag på reservation 11. Etisk märkning tas upp i reservation 13 av Moderaterna. Den yrkar jag avslag på. Både den etiska märkningen och miljömärkningen är viktiga instrument för den som vill välja efter just dessa kriterier. Det är bra att utvecklingen går framåt. Det finns mycket i propositionen som täcker motionskraven. Det yrkande som finns i reservation 14 täcks också av de förslag som finns i propositionen. Därför yrkar jag avslag även på den. Reservation 16 tar upp frågan om tvistlösning utom domstol, en fråga som väl täcks av pågående arbete. Även här yrkar jag avslag på reservationen. Fru talman! Som ni lagt märke till har jag inte berört områdena kommunal konsumentvägledning, utbildning och forskning. Det beror på att Marianne Carlström kommer att ta upp dem i sitt inlägg. Avslutningsvis yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag skulle vilja läsa upp en mening på s. 69 i propositionen för Karin Jeppsson och kanske få hjälp med att tyda den. Där står det angående medborgare och konsument att den idealtypiske kunden visar sitt missnöje genom att byta producent, medan den idealtypiske brukaren - tydligen patienten - påverkar beslutsfattarna att förbättra den befintliga verksamheten.
Fru talman! Inom de områden det gäller, framför allt hälso och sjukvård, finns speciallagstiftningar som täcker väldigt mycket av det som tas upp i Berit Adolfssons krav. Det finns redan lagar som täcker det här. Vad skulle då ytterligare en ny lag göra för skillnad för den sjuke som ligger i sin säng? Jag förstår faktiskt inte riktigt frågan.
Fru talman! Tycker Karin Jeppsson att en patient har samma rättigheter och trygghet som en person som lämnar ifrån sig en produkt för lagning, t.ex. till en skomakare? Tycker Karin Jeppsson att patienten får möjligheter att kritisera och ställa den som är ansvarig till ansvar för felaktigheter och bristande kvalitet inom vården?
Fru talman! Jag måste säga att tanken inte ens har föresvävat mig att jag ska jämföra en sjuk person som ligger i en säng med en klackning av en sko. Jag har svårt att svara på frågan såsom Berit Adolfsson framställer den. Jag tycker däremot att det är fullständigt självklart att en person som är i behov av vård och omsorg ska få precis den vård och omsorg som personen behöver och ska naturligtvis också kunna klaga till olika organ. Vi har Patientskadenämnden och Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Det finns många instanser där en person kan få rättelse. Men, ursäkta mig Berit Adolfsson, att jämföra en sjuk person med en skolagning stämmer inte riktigt för mig.
Fru talman! Jag skulle vilja svara på Karin Jeppssons påstående att vi skulle ha närmat oss Moderaterna. Centerpartiet står kvar vid de fem nationella målen, både de som ligger sedan tidigare och de nya kunskapsmålen. Det måste också klart ha framgått i slutet av mitt anförande. Vi har också klart och tydligt argumenterat för högre ambitioner när det gäller livsmedelsmärkningen. Därför förstår jag inte Karin Jeppssons påstående i det avseendet. Att vi går längre än Socialdemokraterna både vad det gäller märkningen och även när det gäller att ideella organisationer ska få mer insyn och inflytande i konsumentpolitiken tycker vi är viktigt. Det står vi upp för och känner stolthet över. När det gäller konsumentundervisning kan jag också känna att vi går längre än vad Socialdemokraterna och regeringen gör. Men det är ingenting som vi skäms för. Vi tycker att det är viktigt att barn och ungdomar och naturligtvis även vuxna ges större möjligheter att få en ökad kunskap om varor, så jag förstår inte riktigt påhoppet här. I grunden ligger ju ändå de fem nationella målen i konsumentpolitiken som vi har tagit ställning till sedan tidigare.
Fru talman! Tack, Vivianne Gerdin, det gläder mig. Men det är tillägget om att den statliga konsumentpolitiken skulle spela en väldigt liten roll som gör att Moderaternas och vår uppfattning skiljer sig väldigt mycket åt. Jag blev faktiskt lite orolig att Centerpartiet plötsligt inte tycker att vi ska ha konsumentverk och konsumentvägledning. Men då får jag säga att det var skönt att Vivann Gerdin rättade till det. När det gäller märkning och när det gäller de ideella organisationerna har vi inga olika uppfattningar. Vi vill nå samma mål. Det är nog bara det att vägarna för att nå målet är lite olika. Vi tror att vi successivt måste bygga upp de här olika systemen. Både i propositionen och i betänkandet framgår tydligt märkningssystemets betydelse för oss som enskilda. Men det framgår också att vi tycker att de ideella organisationerna på sikt kanske behöver ännu mer pengar än vad de har i dag, men inte på bekostnad av Konsumentverket utan som ett komplement. Det behövs i så fall mer pengar till de frivilliga organisationerna.
Fru talman! Till Karin Jeppsson vill jag säga att enligt den information som jag har i dag känner konsumentorganisationerna som företräder konsumenterna att de skulle kunna göra mycket mer. Men de har inte ekonomiska resurser. Enligt upplysningar finns det ett visst utrymme inom Konsumentverkets budget. Vi fäster väldigt stor vikt vid synsättet att man ska jobba underifrån och inte ha ett ovanifrånperspektiv. Att bara tillsätta en arbetsgrupp som ska se på inflytandefrågorna är en sak som vi tycker är helt fel. Varför inte i stället integrera de ideella organisationerna och folkrörelserna och låta dem komma in med synpunkter? De kan helt klart tala om vad det är de vill. De kanske också har förslag på andra sätt att få inflytande.
Fru talman! Jag vet inte exakt, men jag tror att de ideella organisationerna med ganska stor sannolikhet kommer att finnas representerade i arbetsgruppen. På det sättet blir det naturligtvis ett arbete som tas fram underifrån och inte någonting som kommer att tryckas på de ideella organisationerna och deras sätt att arbeta. Ideella organisationer fungerar ju så att det är deras engagemang och deras intresseområden som gör att de växer och blir starka.
Fru talman! När det gäller tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade konsumenter kan jag i och för sig förstå tankegången från Socialdemokraternas och Karin Jeppssons sida. Dessa frågor har tagits upp i en handikapplan. Det antas planer i olika ämnesområden. Nu antas planer inom konsumentpolitiken. Ofta går frågorna in i varandra. Det är därför som vi tycker att det hade varit läge att i handlingsplanen för konsumentpolitiken också implementera det som har sagts i handikapplanen. Man kan göra det i större eller mindre omfattning, men det står väldigt lite om funktionshindrades frågor och problem i handlingsplanen för konsumentpolitiken. Hade det inte kunnat vara läge att lite ytterigare föra in de här frågorna i konsumentpolitiken?
Fru talman! Vi diskuterade naturligtvis den här frågan väldigt ingående i vår grupp också. Men om vi gör så att vi bryter ut ett område nu för att vi känner att det är ett oerhört angeläget område, något som jag vet att Kjell Eldensjö vet att jag tycker, är risken att nästa angelägna område, kanske i ett annat utskott, också blir föremål för samma behandling. Så tappar vi plötsligt greppet och den helhetssyn som planen för handikappolitiken ändå ska stå för. Det finns ingen annan fundering från vår sida än att vi på alla sätt vill se till att funktionshindrade konsumenter får samma möjligheter. Men det bygger på en ännu större grund, en ännu bättre politik, där vi vill att hela samhället ska förändras så att inte människor är funktionshindrade. Vi ska alltså se till att samhället tar bort de hinder som gör att en person känner sig funktionshindrad. Det gäller naturligtvis även när den personen t.ex. ska gå ut och handla i ett varuhus. Jag måste ändå säga en sak till när jag nu har ordet och har några sekunder kvar. Det gläder mig mycket att Kjell Eldensjö sade att vi kommer att följa det här arbetet efter att Kjell Eldensjö har yrkat bifall till väldigt mycket av det som står i propositionen. Vi kommer att följas åt. Ett område som jag inte kan låta bli att kommentera var när Kjell Eldensjö sade att något konsumentdepartement följer vi inte med på. Då skiljer vi oss åt just i den frågan.
Fru talman! Jag ska inte fördjupa mig just i den första fråga jag hade uppe här. Vi har lite olika synsätt på det här med att implementera olika handlingsplaner i varandra när de går i varandra. Jag ska faktiskt ta upp en lite mer jordnära fråga. Det gäller märkning av kött som inte är nötkött. I propositionen talas det om motsvarande system för märkning - det finns märkning för nötkött. Det står: "Motsvarande system för märkning och identifiering finns ännu inte för andra djur, men man arbetar inom EU med ett liknande, enklare system för grisar i grupp. Obligatorisk ursprungsmärkning av griskött till konsument är dock inte aktuell för närvarande." Det här är ju faktiskt frågor som är väldigt angelägna för människor i dag på grund av olika saker när det gäller just kött som har dykt upp. Vi har en reservation, som jag i och för sig inte yrkar bifall till för tids vinnande som det brukar heta, men jag står givetvis bakom den. Det sägs att frågan för närvarande inte är aktuell. Vad innebär detta? Ska vi vänta länge på det här? Hur jobbar man med den här frågan?
Fru talman! Det pågår väldigt mycket arbete i den här frågan. Hade det inte varit så att vi vetat att det finns ett stort intresse från olika departement för att arbeta vidare med dessa frågor tror jag att vi kanske hade varit lite tuffare i vår skrivning. Men jag vet att det pågår, och det tycker jag är bra nog. Vi kommer nog att ligga på i den här frågan också, kanske tillsammans med kristdemokraterna, vad vet jag?

Fru talman! Jag känner att jag vill kommentera lite omkring det som Kjell Eldensjö sade om det eventuella sjätte målet, som mitt hjärta också klappar väldigt starkt för. Vi vände och vred på den frågan mycket och ganska länge. Slutligen, efter att vi hade varit på Konsumentverket och fått information, landade vi ändå på att de har det som ett sektorsansvar. De fem mål som vi har gäller ju alla konsumenter. Jag vet att funktionshindrade är en särskilt utsatt grupp, men vi har andra utsatta grupper också. Då tänker jag kanske på ensamstående mammor, som är en utsatt grupp. Jag tänker också på våra invandrare, som är en utsatt grupp. Jag har sett att alla inkluderas i dessa mål. Jag har full förståelse för Kjell Eldensjös uppfattning. Av det stora antal motionsyrkanden som vi har, närmare bestämt 74 stycken, kan man lätt få intrycket att det råder en stor oenighet om inriktningen på konsumentpolitiken. Så är det inte - med ett enda undantag förstås. De flesta yrkanden som finns här ligger i linje med regeringens proposition, och jag är väldigt glad över den samsyn som trots allt finns. Men det kan inte ha undgått någon här i kammaren eller på åhörarläktaren att det faktiskt finns ideologiska skiljelinjer. Konsumentfrågor är ju i grunden viktiga demokratifrågor. Konsumentpolitik är ett långsiktigt arbete som ska ha såväl förankring som konsumenternas förtroende. En god konsumentpolitik är också en viktig välfärdsfråga. Men som jag ser det behöver politikområdet hela tiden utvecklas i takt med den ökade globaliseringen, avregleringarna och den snabba utvecklingen av IT-tjänster. Därför är det så beklagligt att Moderaterna inte tar fasta på det i stället för att göra konsumentpolitiken till en individfråga. Från moderaterna har det framhållits att de föreslagna åtgärderna "styr över konsumenternas fria val" vilket av dem tolkas som "förmynderi". Vänsterpartiet delar inte den inställningen. Jag ser i stället att konsumentpolitikens huvuduppgift är att skapa en grund för förtroende genom öppenhet och kommunikation med konsumenter, producenter, oss politiker, föreningsliv och andra intresserade. Det är alltså en ständigt pågående process, ett samtal om vilket innehåll konsumentpolitiken ska ha. De frivilliga organisationerna är i det här sammanhanget oerhört viktiga aktörer, inte bara här hemma i Sverige utan också i olika internationella forum. Men organisationerna måste få förstärkta resurser för sitt arbete. Vi har skrivit i betänkandet "på sikt". I min föreställningsvärld är "på sikt" redan inför nästa budgetförhandlingar. Sammantaget anser jag i alla fall att den här framlagda handlingsplanen är en bra utgångspunkt för den framtida konsumentpolitiken. Fru talman! En framgångsrik konsumentpolitik innebär att konsumentfrågorna flyttas upp på den politiska dagordningen. Men moderaterna vill inte ha någon politik alls på området. I stället ska principen pacta sunt servanda, dvs. avtal ska hållas, vara vägledande. Därmed synliggörs de grundläggande ideologiska skillnaderna mellan Vänsterpartiet och Moderaterna. Vi är visserligen för pacta sunt servanda, men anser likväl att kund och säljare inte är jämbördiga parter. Därför är det viktigt med en konsumentlagstiftning som skyddar oss konsumenter mot oskäliga avtalsvillkor. Vidare framhåller Moderaterna att konsumentpolitiken bygger på en föreställning om att konsumenter är värnlösa och näringsidkare elaka. De framför också krav på att Konsumentverket ska reduceras till ett minimum för att det bidrar till "passivitet och skapar dyr och otymplig byråkrati och hela tiden ligger efter i utvecklingen". Så står det faktiskt i Moderaternas motion. Det här tycker jag är ett helt häpnadsväckande påstående. Jag tycker att det skulle vara klädsamt om vi kunde få konkreta exempel på att verket ligger efter i utvecklingen. Ge oss ett enda exempel, Berit Adolfsson! Svenska folket har ett stort förtroende för Konsumentverket. Det har ett mycket stort förtroende. Det framgår av kontinuerliga undersökningar som görs av våra myndigheter. Där brukar Konsumentverket alltid ligga i topp. Jag måste erkänna att jag inte förstår den moderata logiken. På vilket sätt ska en avveckling - mer eller mindre - av Konsumentverket kunna leda till starkare och mer medvetna konsumenter? En av de centrala uppgifter som verket har är ju att hjälpa mig som konsument att undvika felaktiga val, alltså att slippa köpa grisen i säcken. Moderaterna vill också privatisera tidskriften Råd & Rön. Visst, allt är tänkbart. Men finns det några intressenter? Det är klart det möjligen kan bli en ny nisch för Bonniers att muta in som ett led i den mediekoncentration som vi redan har. Råd och rön har i dag 130 000 prenumeranter, men den läses av betydligt fler. Tidningen har ett genuint gott anseende, och det förekommer rätt ofta att producenter använder sig av Råd & Röns testresultat som ett säljargument. "Bäst i test enligt Råd och rön" brukar vi kunna se i annonsreklamen, eller hur? Jag vill också passa på att framhålla att Råd och Rön är självfinansierad. Det går alltså inte en enda skattekrona till Råd och Rön. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att den politik som moderaterna anser ska ligga till grund för konsumentpolitiken i realiteten är en politik som skapar värnlösa konsumenter. Fru talman! I regeringsförklaringen aviserade statsministern att Konkurrensverket och Konsumentverket kan komma att slås samman. Jag vet ju inte om det bara var ett hugskott från Göran Perssons sida, eftersom det sedan har varit väldigt tyst i den här frågan. Från Vänsterpartiets sida vill jag bara deklarera att vi är mycket kritiska till ett sådant förslag, därför att det finns en uppenbar risk för att konsumentfrågorna kommer att hamna i bakvattnet. Jag befarar alltså att konsumentpolitiken skulle få en mycket låg prioritet, och därför skulle jag vilja rikta en fråga till de socialdemokratiska företrädarna om hur de ser på förslaget att eventuellt slå samman de två verken och vad de tror att det kan få för konsekvenser för konsumenterna. Jag vill nu övergå till att lyfta fram några frågor i propositionen som engagerar mig och som jag gärna vill lyfta fram. Den ena gäller märkning, som det har talats mycket om här, och den andra gäller kommunal konsumentrådgivning. Som konsumenter kan vi i dag köpa t.ex. Rättvisemärkt kaffe, Kravmärkta champinjoner eller miljömärkt tvättmedel. Syftet med märkningen är framför allt att man ska kunna styra sitt konsumtionsval och att öka förtroendet mellan konsumenter och producenter. Märkning kan också ses som en kanal för kommunikation mellan konsumenter och producenter. Det är väldigt positivt att det numera finns ett så otroligt stort utbud av miljömärkta varor. Kravodlade produkter har också fått ett stort genomslag hos konsumenterna. Det är alltså alldeles uppenbart att märkningssystemen har bidragit till ändrade beteendemönster och ändrade produktionsprocesser. Jag tycker att Kjell Eldensjö och Viviann Gerdin har argumenterat på ett bra sätt när det gäller varför det är viktigt med märkning. Jag tycker också att det är självklart att vi måste få ursprungsmärkning på i stort sett alla livsmedel, men särskilt på köttprodukterna. Men det finns ett problem, nämligen att man inom WTO och EU anser att märkning är ett handelshinder. Fru talman! Vi lever i ett samhälle där våra möjligheter och livsvillkor starkt påverkas och t.o.m. styrs av vilket kön vi tillhör. Många av de produkter som i dag tillverkas är skapade utifrån normer som har formats efter ett av könen, vanligtvis en man. Detta kan innebära negativa konsekvenser för användare som är av det motsatta könet. Att kunna få göra sina val även ur ett könsperspektiv har ett stort värde för både kvinnor och män. Jämställdhetsmärkning av varor och tjänster tycker jag är ett viktigt medel för att kunna påskynda utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle och ett sätt att motverka könsorättvisor. Regeringen har lovat att återkomma i denna fråga, och det ser jag verkligen fram mot. Det har väckts ett stort antal motioner som rör frågan om att göra kommunal konsumentrådgivning obligatorisk eller att rikta särskilt stöd till de kommuner som tillhandahåller sådan rådgivning. Jag satt med i den konsumentpolitiska kommittén tillsammans med några av ledamöterna här, och det fanns en klar majoritet som förordade att den kommunala konsumentverksamheten skulle göras till en obligatorisk uppgift för kommunerna. Vi skrev så här i vårt betänkande: "Lokal konsumentverksamhet är en förutsättning för en framgångsrik konsumentpolitik." Och visst är det så. Den kommunala konsumentverksamheten har en nyckelroll när det gäller reklamationer. De flesta ärenden klaras av lokalt i stället för att skickas vidare till Allmänna reklamationsnämnden, och det innebär besparingar för samhället och för konsumenten. Den lokala konsumentvägledningen gör också väldigt många värdefulla förebyggande insatser, t.ex. hushållsekonomisk rådgivning. Det handlar om köpråd och råd när man står inför val av el eller teleleverantör. Jag kan då få råd från kommunal konsumentvägledning under förutsättning att sådan finns på hemorten. Marknadskontroller är också ett inslag och inte minst fantastiska insatser i skolan. Denna lista kan naturligtvis göras mycket längre. Jag hade verkligen önskat att regeringen hade lagt fram ett förslag om obligatorisk konsumentvägledning i kommunerna, eftersom jag ser det som en rättigheteslagstiftning för kommuninnevånarna att ha en kommunal konsumentrådgivning. Men sedan har vi en överenskommelse mellan Kommunförbundet och riksdagen, och då är det finansieringsprincipen som gäller. Det är naturligtvis helt rimligt att lagstiftning som påverkar kommunernas ekonomier naturligtvis ska kompenseras fullt ut.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

Fru talman! Jag skulle vilja tala lite grann om konsumentvägledning. I betänkandet, propositionen eller någon annanstans står det att en miljon svenskar saknar konsumentvägledning. Jag tror personligen inte att det är så. Jag tror nämligen att åtta miljoner inte saknar konsumentvägledning alls, eftersom de inte går dit. Det finns alltså så många människor som klarar sig utan vägledning, och det är jag mycket tacksam för. Det visar nämligen att det finns människor som kan fatta egna beslut. Men jag skulle vilja fråga Tanja Linderborg varför närheten är så viktig i fråga om konsumentvägledning. Nu har man ju t.o.m. beslutat att flera kommuner kan gå ihop om samma område. Jag vet att Tanja Linderborg känner till geografin i Norrland. Om flera kommuner där går ihop blir det väldigt stora områden. Jag undrar om det inte skulle vara bättre att personerna där kunde ringa direkt till Konsumentverket för att få besked om vissa saker. När det sägs att detta är en välfärdsfråga innebär det att man kramar de väljare som finns i Sverige genom att säga att de är svaga och behöver politikernas skydd och hjälp och i sin allsmäktiga godhet lyfter bort ansvaret för privatekonomin till statens kassa. Därför undrar jag varför det är en välfärdsfråga att störa marknaden som består av köpare och säljare genom att intervenera i dessa frågor.
Fru talman! Det blev väldigt många frågor. Konsumenterna kan ringa till direkt till Konsumentverket, sade Berit Adolfsson. Ja, men vad kul. Hur ska det gå till, Berit Adolfsson, om ni får bestämma? Ni vill ju mer eller mindre lägga ned Konsumentverket. Det kommer inte att finnas några resurser till detta. Sedan måste jag svara på en fråga. Det är ju inte konsumentvägledarna som fattar mina beslut. De vägleder mig fram till ett beslut som jag själv fattar. Varför är närheten viktig? Den är viktig. Det finns modern teknik, och den ska utnyttjas. Men det finns också ett värde i att ha ganska nära till sin konsumentvägledare. Sedan måste jag rätta Berit Adolfsson på en punkt. Jag är otroligt dålig på geografin i Norrland. Jag känner faktiskt inte till den. Jag bor inte där uppe. Vi kan klart konstatera att under åren 1991-1993, när borgarna hade regeringsmakten och också hade större inflytande i kommunerna så minskade antalet konsumentvägledningskontor. Men efter valet 1994 har antalet successivt ökat. Jag hyser därför stor tillförsikt om att det kommer att kunna bli många fler. Jag tycker att Berit Adolfsson helt saknar inlevelseförmåga för de personer som tvingats hamna i en överskuldsättning. Ponera själv att man har köpt sig en villa och vid det tillfället hade en ekonomi som gjorde att man kunde klara av det. Men man kan råka ut för skeden i livet som man inte kan förutse. Det kan vara skilsmässa, sjukdom, osv. Berit Adolfsson säger då att man får skylla sig själv, eftersom man har köpt saker som man inte har råd med och har dragit på sig skulder som man inte klarar av. Här tycker jag Berit Adolfsson helt saknar inlevelseförmåga, vilket jag beklagar.
Fru talman! Jag vill rätta Tanja Linderborg på en punkt: Jag saknar inte inlevelseförmåga. Just den här situationen har jag full förståelse för. Det måste finnas andra lösningar än att skapa denna stora konsumentpolitik. En svag konsument är tydligen en bra konsument, eftersom den behöver hjälp och vägledning. Håller man konsumenten i handen, så går det bra. Om man skulle utbilda människor och lära dem om deras egen ekonomi skulle det bli väldigt lite utrymme för konsumentvägledare och andra. Om konsumenterna har möjlighet att läsa på baksidan av produkterna och förstå vad som står där har de alltså möjlighet att klara sig själva. Jag tycker att vi ska ha starka konsumenter i en gränslös värld, men man har inte kommit med något förslag som skulle göra den här konsumenten stark, och det beklagar jag. Jag undrar om Tanja Linderborg har någon annan syn på utbildningsfrågorna än vad övriga i majoriteten har.